Herr talman! Till inrikesutskottets betänkande nr 7 finns fogat bl.a. motionen 771 av mig m.fl. socialdemokrater från Kalmar län, vari hemställes att riksdagen måtte uttala att allmänna stödområdet skall omfatta även landskapet Öland. Dessutom finns en liknande motion från de borgerliga partierna i länet. Vår motion har fått en välvillig behandling av såväl majoriteten som reservanterna i utskottet. Det innebär att man i sak accepterar att Öland har en problematik att brottas med som är fullt jämförbar med den som finns i Norrland; det har också utskottets värderade ordförande understrukit. Mot den bakgrunden har man kanske litet svårt att förstå att majoriteten i utskottet ej dragit de logiska slutsatserna av detta och tillstyrkt motionen. Förlidet år beslöt riksdagen att inordna Gotland i det allmänna stödområdet. I år har vi begärt att Öland skall få samma stöd. I vår motion har vi med siffror visat att exempelvis skattekraften är svagare på Öland än på Gotland och att bostadsbeståndet är sämre. Av den anledningen borde det vara självklart att man ger Öland samma stöd, om man över huvud taget tar hänsyn till sakskäl. I motionen har vi ur en promemoria som länsarbetsnämnden i Kalmar skrev i april 1971 citerat följande, som jag gärna vill läsa in i kammarens protokoll: ”Länsarbetsnämnden vill hävda att utvecklingen på Öland nått det läge där behovet av samhälleliga insatser är omedelbart. Den nuvarande situationen präglas av utflyttning, låg kvalitet på bostadsbeståndet, svagt skatteunderlag och markanta sysselsättningsproblem.

Jag är fullt medveten om att statsmakterna har begränsade möjligheter att påverka situationen, då man ej kan tvångsdirigera någon sysselsättning vare sig till Öland eller något annat område i landet. Men statsmakterna kan väl ge det stöd de har möjlighet till, och dit hör ett ett beslut av riksdagen om att Öland bör inordnas i det allmänna stödområdet. Ett sådant beslut i den föreliggande situationen har ett moraliskt värde, som inte skall underskattas. Samtidigt ger det arbetsmarknadsmyndigheterna större rörlighet när det gäller att sätta in erforderliga resurser för att nå en annan tingens ordning. Det har här under debatten som argument mot en anslutning till det allmänna stödområdet anförts att Öland inom kort får vägförbindelser med fastlandet genom Ölandsbron. Det är riktigt att det blir på det sättet den 30 september, men det talar enligt mitt förmenande inte emot en anslutning till det allmänna stödområdet utan tvärtom för en anslutning.

Till en sådan uppföljning hör bl.a. att man ansluter Öland till stödområdet, så att statsmakterna med full effektivitet kan arbeta för en bättre tingens ordning. Med det anförda, herr talman, får jag anmäla att jag kommer att rösta för reservation nr 10 till inrikesutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Jag tror att vi bortser från någonting som vi beslutade från början när det gällde det allmänna stödområdet, nämligen att man skulle försöka få ett sammanhängande område. Det är kanske det som är orsaken till att inrikesutskottet skrivit på det sätt som utskottet gjort i betänkandet. Vi är fullständigt överens om att samhälleligt stöd behövs och är nödvändigt för Öland. Det framgick av det som jag förut läste in till protokollet av utskottets betänkande. Nu tänker jag också läsa in till protokollet ett avsnitt av en motion till 1958 års B-riksdag. Det verkar nämligen som om en del av de motionärer som stod bakom den motionen i dag inte har samma tilltro till bron som de hade då. Motionen har beteckningen B 176 år 1958 och där står bl.a.: ”Som framgått av det föregående pågår på Öland en utveckling i befolkningshänseende, som måste förorsaka oro för landskapets befolkning och de lokala myndigheterna. Debatten är också mycket livlig kring vilka åtgärder som kan och bör vidtagas för att råda bot på eller åtminstone lätta svårigheterna. I denna debatt har frågan om en broförbindelse med fastlandet intagit en alltmer dominerande plats. Grundtanken har härvid varit, att Öland genom en sådan förbindelse skall bli, så långt detta med hänsyn till öns läge är möjligt, jämställd med andra delar av landet. De speciella olägenheter, som är förenade med sjöförbindelserna, skulle undanröjas, och förutsättningar skapas för ett mera konkurrenskraftigt näringsliv.” Jag tycker inte att man skall glömma vad man var med om att skriva 1958. Även om bron inte löser problemen på Öland inom ett eller två år, måste den dock innebära att Öland blir jämställt med övriga delar av landet.
Herr talman! Jag är något förvånad över herr Fagerlunds agerande här. Han talade om en motion från 1958, men det har ju hänt åtskilligt sedan dess. Allesammans säger vi att Ölandsbron är en stor tillgång, som vi är tacksamma för, men bron löser inte alla problem. Sedan 1958 har Öland utarmats allt mer, herr Fagerlund. Situationen har förvärrats, skattekraften har minskat, skatterna har ökat och bostadsbeståndet är landets sämsta. Det finns såvitt jag förstår en enstämmig uppfattning bland dem som har följt Ölands problem på nära håll, att situationen på Öland nu är så utomordentligt allvarlig att samhället bör ge ön allt stöd som kan ges, och ett av de förnämsta stöden är just att man inrymmer området i det allmänna stödområdet. Än en gång ber jag att få yrka bifall till reservationen 10.
Herr talman! För varje gång herr Fagerlund yttrar sig i den här debatten förstör han något av det trots allt goda intryck man har fått av utskottsmajoritetens positiva skrivning. Varje inlägg som han gör andas nämligen en negativism som jag tycker är beklaglig. Nu tar han fram en motion från 1958, då vi motionerade om Ölandsbron. Det finns ingenting i den motionen som strider mot vårt ställningstagande i dag. Vi har sagt här att vi hälsar Ölandsbrons tillkomst med tillfredsställelse, att den är ett positivt tillskott för Öland och för sydöstra Sverige — även för kronobergarna, som i tusental är sommarölänningar. Därvidlag har vi alltså inte ändrat uppfattning, men vi är medvetna om att situationen på Öland blivit sådan att man inte utan extraordinära insatser kan vända utvecklingen i positiv riktning. Jag citerade en promemoria av länsarbetsnämnden i Kalmar, som är den främsta sakkunskapen på området. Det är väl en text som är tydlig nog och som helt understryker de önskemål som vi här har framfört. Jag har inget annat yrkande än jag hade tidigare.
Herr talman! På herr Fagerlund verkade det som om det viktigaste kravet på stödområdet skulle vara att stödområdet var sammanhängande. Jag har litet svårt att förstå det kravet — det är faktiskt första gången jag observerar att det har varit med i debatten — och jag har litet svårt att förstå varför det skulle vara särskilt viktigt. I varje fall har vi ju frångått det kravet, eftersom Gotland är införlivat i stödområdet. Viktigare än att området är sammanhängande är ändå att det uppfyller de kriterier som jag åberopade förut och som finns angivna av departementschefen. Sysselsättningssvårigheterna och behovet av att vidta speciella åtgärder för att klara sysselsättningen borde vara det avgörande, inte att området är sammanhängande.
Herr talman! Jag begriper inte att man kan uppfatta mitt uttalande som negativt, när jag säger att vi anser att speciella åtgärder måste vidtagas i fråga om Öland. Om de som är från Kalmar län tror att enbart ett inlemmande i allmänna stödområdet skulle lösa Ölands problem, har jag en känsla av att de kommer att bli besvikna. Såsom jag förut sagt anser vi, att Kungl. Maj:t och berörda myndigheter på alla sätt måste medverka till att ge ön bärkraftiga industrier. Det är där vi måste sätta in åtgärder. Denna uppfattning har jag i dag och den står jag för. Sedan fäster jag mig vid att ingen hört talas om att stödområdet skulle vara sammanhängande. Det är denna problematik jag försökt att ta fram. Vi kommer att hamna i ett läge, där alla orter inte kan komma med i sammanhanget. Jag har här talat om Tingsrydsblocket i Kronobergs län och om Torsåsblocket, vilka procentuellt sett har haft samma negativa utveckling sedan 1960 som Öland. Dessa uppgifter har jag kollat. Det är just denna problematik som ni enligt min uppfattning bortser ifrån. Vi vill göra insatser i alla de regioner som har dessa problem utan att därmed utöka stödområdet under ett år. Vi skall ju diskutera problemet i höst igen.
Herr talman! Det verkar på herr Fagerlund som om man skulle kunna få vidta vilka åtgärder som helst för att hjälpa Öland men inte se till att ön blir inlemmad i det allmänna stödområdet. Det kan väl i alla fall inte vara något minus för Öland om ön hänföres dit, herr Fagerlund. Jag är fullt medveten om att man i och med detta inte löser alla problem. Men jag har den uppfattningen att ett inlemmande betyder att man kommer att ägna Öland skärpt uppmärksamhet och innebär ökade möjligheter att hjälpa Ölands befolkning.
Herr talman! Vi har ju ett stödområde för att hjälpa särskilt eftersatta och utsatta områden i vårt land. Då leder väl den logiska slutsatsen till att ett område utanför detta stödområde, som har precis samma problematik som den del av landet som inlemmas i stödområdet, bör — sakligt sett — inrymmas i stödområdet. Sedan skall man inte enbart för att man känner sig trängd börja tala om någonting annat. Vi talar i dag om Öland och inte om Torsåsblocket. Det behandlar vi i annat sammanhang, och vi skall nog se till att det får det solidariska stöd som behövs. Men i dag gäller det Öland, som är alldeles speciellt utsatt. Därför har vi slagit vakt om just den delen av Kalmar län.

Herr talman! Låt mig säga några få ord om reservationen 9, som tillstyrker motionsvis framförda yrkanden om att stödområdesgränsen skall ändras så att hela Kopparbergs län kommer att ligga inom stödområdet. Detta är en gammal bekant. Vi har behandlat frågan i riksdagen tidigare, och detta är intressant mot bakgrund av den utveckling som ägt rum i Kopparbergs län. Denna visar att det hade varit lyckligt, om riksdagen redan för ett par år sedan hade gjort en sådan justering att hela länet legat inom stödområdet. I den norra länsdelen, som ligger inom stödområdet, har vi fått bevis för hur lokaliseringspolitiska insatser gjort en betydande nytta och varit framgångsrika. Befintliga företag har utvecklats och nya har tillkommit; arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter har skapats på ett sätt som verkligen varit positivt för den statliga lokaliseringspolitiken. Att märka är att sysselsättningseffekten uttryckt i antalet arbetstillfällen per investerat belopp varit mycket god som resultat av de investeringar som gjorts i Kopparbergs län med bistånd av statligt lokaliseringsstöd under åren 1970-1971. Detta är glädjande, därför att det är ett lokaliseringspolitiskt dilemma att finna investeringsobjekt, som samtidigt som de är rationella och lönsamma också ger ett tillfredsställande antal arbetstillfällen. Man har lyckats med detta i norra delen av länet, vilket varit till stor nytta. Men i skarp kontrast till denna positiva utveckling i den norra länsdelen, står utvecklingen i de delar av länet som ligger utanför stödområdet. Där har nämligen utvecklingen delvis varit negativ och medfört stora bekymmer. Därför är det nu både angeläget och sakligt motiverat att riksdagen beslutar ändra gränsen för stödområdet så att hela Kopparbergs län kommer att ligga inom stödområdet. Det är tyvärr sent — det medger jag — att fatta ett sådant beslut nu när försöksperioden närmar sig sitt slut, men bättre sent än aldrig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 9.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 7, som nu behandlas av riksdagen, har utskottet också haft att ta ställning till tre olika motioner, som väckts av bl.a. mig och som jag nu med några ord skall be att få kommentera mot bakgrunden av utskottets ställningstagande. I motionen 589 har jag till årets riksdag återkommit med förslag om en försöksverksamhet med ett industricentrum i Ljusdal, finansierat med bl.a. statligt stöd. Idén med industricentra är inte ny. En viss försöksverksamhet har redan påbörjats, och jag tror att det är ett mycket positivt inslag i regionalpolitiken som verkligen är värt att prövas inom flera regioner.

Enligt min mening har Ljusdalsregionen stora utvecklingsmöjligheter. Regionen har själv visat en expansionskraft med gott resultat, och mot den bakgrunden ser jag ganska ljust på den framtida utvecklingen inom Ljusdalsområdet. Ljusdalsregionen har många attraktiva tillgångar, och med den drivkraft som finns inom kommunen tror jag att man också kommer att utveckla och ta till vara alla möjligheter. Självklart måste ansträngningarna att stödja en mera allsidig utveckling för att stimulera sysselsättningen, näringslivet och servicesektorn inom regionen alltid hållas aktuella även från statsmakternas sida. Ett värdefullt tillskott i det hänseendet vore just den försöksverksamhet med ett industricentrum som jag har föreslagit i motionen 589. Inrikesutskottet har vid sin behandling av motionen icke helt avvisat den tanken. Utskottet framhåller att industricentrautredningen senare i år kommer att redovisa resultatet av sitt arbete. Med hänsyn härtill har utskottet i dag inte velat ta ställning till vilka orter som här bör komma i fråga. Jag kan, herr talman, för dagen nöja mig med det beskedet, dock med ett klart understrykande av att Ljusdalsregionen därvid skall komma i fråga. Jag vill särskilt framhålla att såväl länsstyrelsen som landstinget i Gävleborgs län med anledning av länsplanerna 1967 och 1970 starkt har understrukit just angelägenheten härav, vilka jag helt instämmer i. I motionen 1373 har jag med utgångspunkt från försöksverksamhet som pågår beträffande det särskilda stödet till glesbygderna anslutit mig till den positiva syn på denna verksamhet som inrikesdepartementet redovisar i årets statsverksproposition. Jag delar också departementschefens uppfattning att denna verksamhet bör fortsätta och utvidgas till att omfatta orter även inom andra län. Detta uttalande från departementschefen har stimulerat mig till en motion med yrkande om att denna försöksverksamhet även borde kunna prövas i ytterligare ett Norrlandslän, nämligen Gävleborgs län, och jag har därvid helt förslagsvis omnämnt Bergsjöblocket. Jag tror att särskilt ett sådant stöd från statsmakternas sida i väsentlig grad skulle underlätta detta kommunblocks egna ansträngningar att skapa ytterligare arbetstillfällen för den lokalt bundna arbetskraften. Självfallet vill jag understryka att även andra regioner och andra kommunblock inom vårt län mycket väl då kan komma i fråga för denna verksamhet. Beträffande detta motionsyrkande hänvisar utskottet till att valet av försökskommuner bör ankomma på den särskilda utredning som verkar på detta område. Med förhoppning om att utredningen med utgångspunkt i mitt motionsyrkande skall komma fram med ett förslag i motionens syfte skall jag med intresse avvakta utredningens förslag härutinnan. Till sist måste jag, herr talman, beklaga att inrikesutskottet har avvisat en annan motion av oss om att hänföra Gästrikland till det allmänna stödområdet. Den gränsdragning som vi nu har mellan Hälsingland och Gästrikland i fråga om möjligheten att erhålla lokaliseringsstöd har utan tvekan skapat problem, som inte befrämjar utvecklingen av näringslivet i länet i dess helhet. Det är helt klart att Gästrikland inom sitt område har betydande inslag av ensidigt näringsliv, och det skulle inte minst därför vara en stimulans och en injektion att få tillskott av annat slag, som skulle kunna öka och befrämja sysselsättningen inom hela länet. Med samma beklagande konstaterar jag också att Söderhamn enligt den utredning som offentliggjordes i går inte får något med av den nya utlokaliseringsetappen nr 2. Besvikelsen för Söderhamn upplevs som så mycket större med hänsyn till vad som ställdes i utsikt i samband med förslaget om myntverkets lokalisering till Söderhamn, vilket voterades bort här i riksdagen med bara ett par rösters majoritet. Jag vill ändå inte ge upp hoppet för Söderhamns vidkommande trots allt motstånd. Jag kommer alltfort att arbeta härför, men man måste väl ändå fråga sig var, när och hur regeringen kommer med några förslag i den här riktningen som kan innebära en kompensation till Söderhamn, när man inte fick myntverket, vilket ändå skulle ha inneburit ett stort plus från sysselsättningssynpunkt.

Herr talman! Det är med spänt intresse man avvaktar det nya regionalpolitiska handlingsprogram som regeringen ämnar lägga fram till hösten. Inför detta får dagens debatt, som har framgått av vad som har sagts tidigare, en avvaktande karaktär, där dock många av oss vill sända ”ord på vägen” till regeringen i dess planeringsarbete. Jag utgår från att det nya programmet skall ge uttryck för högre ställda ambitioner för regionalpolitiken än hittills, i skenet av gjorda erfarenheter. Arsenalen för en effektivare regionalpolitik behöver väsentligt förstärkas. Starka tendenser i vårt samhälle verkar för att främja koncentrationen i näringsliv och bebyggelsestruktur till ett litet antal storstadsregioner. Jag erinrar om att under 1960-talet svarade de tre storstäderna för närmare två tredjedelar av landets hela befolkningsökning. Vi får räkna med att, oavsett regionalpolitiken, dessa tendenser kommer att stärkas under 1970-talets första hälft. Storstädernas regionplaner och prognoser förutsätter också att den helt övervägande delen av den totala befolkningsökningen skall ske just i dessa tre storstäder. Under efterkrigstiden har den geografiska obalansen i vårt lands näringsliv och bosättning undan för undan ökat. Det ger utslag på många sätt: i den ekonomiska och sociala strukturen, i folks olika inkomstförhållanden, i tillgång på utbildning och annan service etc. Det finns negativa men också positiva drag i denna utveckling, och det skulle föra för långt att gå in på en analys av detta. Men det råder allmän enighet numera i riksdagen och inom en vidsträckt opinion om att man bör försöka att dämpa denna utveckling och om möjligt vrida den till rätta. Lokaliseringspolitikens åtta försöksår under 1960-talet och fram till i dag har haft en visserligen välgörande effekt men dock endast varit av marginell betydelse för folkströmmar och för näringslivets lokalisering och utbyggnad. Detsamma kommer troligen att gälla även om den omlokalisering som förestår i två etapper av statliga ämbetsverk. Dessa åtgärder är i och för sig starkt motiverade. De kommer säkert att visa sig samhällsekonomiskt och regionalpolitiskt givande på sikt och bli ett värdefullt komplement till övriga åtgärder. Jag kan väl förstå att den berörda personalen känner olust inför att behöva bryta upp — liksom alla gör i vårt land som tvingas att under olika omständigheter flytta till annan plats — men politiker tar på sig ett drygt ansvar när de bekämpar omlokaliseringen, vilket då och då och senast häromdagen skett i riksdagen. I det nya regionalpolitiska handlingsprogrammet måste man lägga långt starkare tonvikt vid strävandena att dämpa en alltför stark tillväxt av storstadsregionerna, som sker på bekostnad av landet i övrigt. I motsats till vad som har skett under 1960-talet måste just detta bli ett huvuddrag i 1970-talets regionalpolitik. I annat fall får vi för överskådlig tid räkna med en fortsatt och förstärkt regional obalans. Det behövs också en sådan politik för att främja en mer kvalitativ miljö i storstäderna. Vem blir inte betänksam när man ser att Stockholms andel av de statliga bidragen till kommunernas vägoch gatuinvesteringar under tiden 1965—1969 uppgick till 37 procent — och att den förutses öka till 44 procent 1970-1974. Totalt avses hela 70 procent av de planerade statsbidragen till vägoch gatubyggande under 1970-1974 gå till de tre storstäderna. Samma tendenser går igen i fråga om byggande av trafikleder i och kring städer och samhällen. Sådana fakta visar hur angeläget det är att samordna regionalpolitikens alla beståndsdelar, inte minst att samordna dem med trafikplanering samt gatuoch vägbyggande. Här står vi i många avseenden endast i början av ett svårt och komplicerat arbete i samhällsbygget, där statsmakterna måste ha inte bara en klar och målmedveten vilja utan också nya och effektivare styrmedel, om man skall uppnå en bättre balans mellan olika regioner. Vill man påverka storstadsregionernas utveckling bör man inte tveka att införa ett system, som arbetar med både lockande lättnader och favörer respektive belastande avgifter och bromsar när det gäller att påverka näringsliv och folkströmmars lokalisering. Jag har i motionen 600 tillsammans med ett par medmotionärer tagit upp ett par särskilda frågor i dessa sammanhang där vi bedriver vissa alternativa resonemang. Det ena går ut på att vi ifrågasätter behovet av att ha kvar det allmänna stödområdet i det nya handlingsprogrammet. En rad skäl kan anföras mot detta. Det kunde vara naturligt i försöksarbetets början att ha ett geografiskt avgränsat allmänt stödområde, särskilt därför att hela frågan betraktades som ett Norrlandsproblem först och sist. Det säger sig självt att man även framgent måste lägga allra största tonvikt på Norrland i regionalpolitiken. Säkert blir det nödvändigt att för överskådlig tid just där sätta in särskilda insatser. Att man därför också måste ha kvar det inre stödområdet, som tar sikte på Norrlands inland, tar jag för givet. Ingen ifrågasätter något annat. Det är i själva verket där de värsta problemen finns i Norrland och i hela vårt land. Men i vad gäller det allmänna stödområdet bör man överväga om det inte kan ersättas med en annan och rationellare ordning. Visserligen har inte stödområdets gräns hindrat insatser även i andra delar av landet där och när så behövts. Enligt statsmakternas intentioner skall hela denna politik tillämpas flexibelt. Flera och framgångsrika stora insatser har skett i södra och mellersta landsdelarna. Ibland har resultatet av den politik som förts blivit till synes paradoxal genom att regioner långt söder om stödområdets gräns vissa år fått betydligt mer stöd än områden inom stödområdet. Jag vill erinra om att under det senaste budgetåret t.ex. Gävleborgs län — vars norra del tillhör stödområdet i motsats till den södra delen — endast kom på nionde plats bland länen i fråga om regionalpolitiska insatser. Troligen skulle stödet kunna distribueras mer rationellt och med ökat samhällsekonomiskt utbyte, om det geografiska stödområdet slopas och ersätts med ett system med orter. Ett allmänt stödområde blir så mycket mindre motiverat som det nya handlingsprogrammet i så hög grad skall baseras på länsprogrammen. Regionalpolitik måste ju föras över hela landet där behov uppstår. Det kan då framstå som onödigt och irrationellt att ha denna geografiska gräns som skär tvärs över Sverige. Vad vi önskat med att ta upp dessa tankegångar i motionen är att regeringen i sitt planeringsarbete för handlingsprogram skall ta en förutsättningslös debatt om denna fråga. Inrikesutskottets vice ordförande, herr Fagerlund, har sagt att detta inte är så enkelt. Nej, ingalunda. Vi tror inte heller att det är enkelt. Det finns många problem, och det kan också finnas politisk-psykologiska skäl som spelar in. Jag tror att dessa mycket väl kan förenas med de rationella motiv som talar för en annan ordning. Underlag för ett nytt system har man redan i utkastet till ortsklassificeringen. Det behöver kanske revideras, justeras och hyfsas men bör kunna tjäna som grundval för ett mer rationellt och differentierat system än det nuvarande utgör. Här kommer också den fysiska riksplanen in som ett väsentligt komplement. Jag ser till min häpnad att centern i sin kritik av ortsklassificeringen helt går emot tanken på storstadsalternativen och vill ta bort hela begreppet ur debatten. Det tycker jag är kortsynt och omotiverat. Det skulle allvarligt försvaga regionplaneringen på en punkt där ett nytänkande under senare år har skett — ett nytänkande som verkar lovande och realistiskt. Storstadsalternativen behövs som ett medel att dämpa tillväxten i de egentliga storstäderna. Att ortsklassificeringen som här anförts skulle kunna riskera att komma i konflikt med kommunreformen och försvåra dess genomförande har jag verkligen svårt att tro. Det är väl inte heller någon planering i blindo som pågår. Jag anser att nuvarande stödområdesgräns är irrationell och särskilt olycklig när den klyver län som fallet är med Gävleborg. Jag vill bestämt hävda att om man trots allt stannar för att bibehålla det allmänna stödområdet, måste Gästrikland äntligen infogas i detta så att den nuvarande klyvningen av länet upphör. Verkningarna av denna delning blir alltmer negativa. De väcker stigande oro i Gästrikland, särskilt i orter som har ett ensidigt eller svagt utvecklat näringsliv, och det uppstår slagsida på arbetsmarknaden. Delningen av länet försvårar också nyetablering i den södra länsdelen. Den motverkar statsmakternas uttalade strävan att göra Gävle—-Sandviken till ett storstadsalternativ. Dessa svagheter upphävs inte, som inrikesutskottet tycks tro, genom att statliga ämbetsverk i första etappen med 920 tjänster skall omlokaliseras till Gävle. Den lokaliseringen är i och för sig mycket positiv, och vi hälsar den med största tillfredsställelse. Men den ersätter endast delvis den försvagning som under en lång rad av år skett på arbetsmarknaden i Gävleregionen genom bortfall av ett stort antal arbetsplatser i industri och handel. Jag tror mig tala för en enhällig och stark opinion i Gästrikland, när jag vädjar till inrikesministern och regeringen att i arbetet på det nya handlingsprogrammet beakta dessa synpunkter och — om stödområdet skall finnas kvar — göra slut på nuvarande olyckliga klyvning av Gävleborgs län. Jag ser med stor häpnad att reservanten Hans Nordgren i Söderhamn vill att hela Kopparberg skall anslutas till stödområdet, men han yrkar avslag på motsvarande krav när det gäller hans eget län. Han yrkar avslag på att Gästrikland skall infogas i stödområdet. Jag efterlyser konsekvensen och den sakliga motiveringen för denna ståndpunkt. Inrikesutskottet har i denna och vissa likartade frågor intagit en avvaktande hållning och hänvisat till vad som skall komma i höst. Man håller med andra ord frågan öppen. Det hade i och för sig varit motiverat med en mindre passiv attityd. Men när så inte sker har jag funnit angeläget att på detta sätt sända ett ord med på vägen till regeringen i dess planeringsarbete med regionalpolitiken, som jag hoppas i höst skall inleda en ny, skärpt och effektivare giv.

Herr talman! Som framgår av talarlistan har jag inte för avsikt att hålla något längre anförande och ta upp de många regionalpolitiska problem som behandlas i utskottets betänkande. Men jag ber i stället att få återkomma när regionalpolitiken skall diskuteras under höstriksdagen. I dag vill jag nöja mig med att helt kort beröra ett par för mig angelägna frågeställningar.

Jag instämmer på alla punkter och kunde kanske ha nöjt mig med detta instämmande. Men jag vill ändå säga några ord framför allt beträffande försöksverksamhet med industricentra.' Var och en som studerar befolkningsutveckling och arbetslöshetssiffror inom Ljusdalsblocket kan lätt konstatera att behovet av stimulansåtgärder är utomordentligt stort. Varje åtgärd som positivt kan påverka utvecklingen på sikt måste därför tillvaratas. Vi har nyligen på det kommunala planet diskuterat en eventuell kraftverksutbyggnad, som skulle öka sysselsättningsmöjligheterna under uppbyggnadsskedet, men då vi varit övertygade om att en sådan åtgärd bl.a. skulle försvåra våra möjligheter på sikt genom att göra vår natursköna bygd mindre attraktiv har vi inte velat tillstyrka en sådan utbyggnad. Meningarna har dock varit delade. Vad vi däremot är överens om är att vi önskar en kraftig utveckling av näringslivet och därmed av sysselsättningsmöjligheterna inom storkommunerna. Jag ansluter mig till den positiva inställning som herr Eriksson i Bäckmora gav uttryck för när det gäller Ljusdalsblocket. Vi vet emellertid att vi brottas med utomordentligt svåra problem. Utskottet hänvisar i detta fall till industricentrautredningen och finner att skäl saknas för riksdagen att nu ta något initiativ i frågan. Det är helt riktigt att industricentrautredningen inte är helt färdig — det dröjer ännu något innan den framlägger sitt betänkande. Men redan 1968 års lokaliseringsutredning föreslog att försöksverksamhet med s.k. industricentra skulle startas. Det borde därför vara möjligt att redan nu förbereda utbyggnad av industricentra på några lämpliga orter. Något har väl också gjorts i den vägen, och vi har bl.a. erfarenheterna från Norge att falla tillbaka på. En sådan lämplig ort är enligt min mening Ljusdal, som kämpar för att kunna behålla och öka sitt befolkningsunderlag. Enligt direktiven till industricentrautredningen skall möjligheten att förlägga industricentra till det inre stödområdet särskilt uppmärksammas. Ljusdals kommun hör dit och har dessutom goda förutsättningar att intressera industriföretag att slå sig ned där, om lämpliga lokaler kan ställas till förfogande och om nödig service genom bl.a. mångsidig företagsverksamhet kan erbjudas. Länsstyrelsen anser att Ljusdals kommun är en lämplig lokaliseringsort för utbyggnad av ett industricentrum, handelskammaren ställer sig också positiv till en sådan åtgärd och Ljusdals kommun har deklarerat stort intresse för försöksverksamhet av denna art. Såvitt jag kan bedöma skulle ett sådant industricentrum bli av mycket stor betydelse för bygden och utgöra den stimulans för näringslivet inom området som är så angelägen om Ljusdal skall kunna behålla ett invånarantal av den storleksordningen att regionens nuvarande service inte äventyras. I motionen 589, där bl.a. jag finns med som motionär, hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla att försöksverksamhet med industricentrum snarast påbörjas i Ljusdalsområdet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till ifrågavarande motion. I fråga om reservationerna skall jag bara säga några ord om reservationen 8, som gäller ändrade bestämmelser för flyttningsstöd. Jag lever i en bygd där många människor mot sin vilja har fått flytta till andra delar av landet för att få arbete och som önskar komma tillbaka till hemregionen om de kan få lämpligt arbete där. Om man kunde ordna det så att flyttningsbidrag utgick också vid flyttning tillbaka till hemregionen skulle företag som nu hesiterar inför befarad brist på yrkeskunnig personal våga slå sig ned inom stödområdet. Därmed skulle sysselsättningsmöjligheterna öka också för andra. Jag tycker att den här reservationen skulle kunna samla åtminstone alla norrlänningar ovan partigränserna. Om man kunde få ett positivt gensvar på den ifrån riksdagen tror jag att det skulle ha betydande värde. Jag yrkar bifall till reservationen 8.

Herr talman! Vad herr Nordgren sade allra senast — att vi gott kan vänta till hösten — kunde ju med samma styrka gälla för Kopparbergs län som för hans eget. Jag tycker inte att herr Nordgren skulle behöva vara rädd för att ensam gå fram med en reservation här. Ensam står ju ofta starkare, och man skall inte förlora tålamodet om man anser att det är en sakligt starkt motiverad hållning man intar.

Herr talman! Bland de motioner som behandlats i inrikesutskottets betänkande nr 7 finns ett förslag om att riksdagen skall uttala sig för att Norrbotten görs till en försöksregion för en kraftig sysselsättningsinsats på kort tid. Det förslaget har framställts i motionen 379 av herr Lövenborg och mig, och det måste ses som en i en rad av nödvändiga åtgärder för att råda bot på den situation som stora delar av Norrbotten befinner sig i och som utförligare kommer att beröras av herr Lövenborg vid behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 36 senare i dag.

Norrbotten kan lämpligen utgöra en försöksregion för en kraftig sysselsättningsinsats på kort tid.” Den här idén uttrycker en möjlighet till förändring av den situation som länet kommer att råka i om några få år om inte kraftfulla insatser görs. Länsplanerarna har nämligen i detta program tvingats slå fast att en katastrofsituation hotar på grund av den kraftiga utflyttning som skett och fortfarande sker och som oundvikligen leder till arbetskraftsbrist och en skev åldersfördelning i länet.

Jag kan inte acceptera det här standardsvaret. Om det nu sitter en grupp människor någonstans i Kungl. Maj:ts kansli och överväger förslagen i Norrbottens Länsprogram 1970, så kan det väl inte vara något hinder för dem att få ett uttalande från riksdagen beträffande ett av de i programmet aktualiserade förslagen. Och enligt min mening är idén om en försöksregion för en kraftig sysselsättningsinsats på kort tid just ett sådant förslag som riksdagen kunde ge stöd genom ett uttalande — ett ord på vägen, som herr Möller i Gävle nyss uttryckte det. Med de sysselsättningsproblem som av och till kan uppstå i olika delar av landet — och som vi nu en tid upplevt med särskild skärpa — kan erfarenheter av en försöksverksamhet av det slag som förslaget innebär vara värdefulla att ta till. Att Norrbotten i det fallet alldeles speciellt skulle lämpa sig som försökslän har naturligtvis främst att göra med att detta är det län i vårt land där den statliga företagsamheten är mest utbredd. Förslaget om Norrbotten som en försöksregion borde därför kunna omsättas i en plan för utvidgning av statsdriften i Norrbotten så att man på den vägen kan skapa arbetstillfällen och bättre än hittills ta till vara länets rika resurser. I en sådan plan vore det naturligt att samordna driften vid LKAB och Norrbottens Järnverk och utifrån detta få till stånd en stor statlig verkstadsindustri. En industri för tillverkning av olika slags fordon är också fullt tänkbar. Sådana industrier har dessutom den fördelen att filialtillverkning kan spridas till olika delar av länet. Utskottet hänvisar i sitt betänkande till att riksdagen redan i höst får ta ställning till ett riksomfattande regionalt program. Det kan i och för sig noteras med gillande, eftersom mitt parti länge krävt en riksplanering. Vad som emellertid är väsentligt är ju ändå vad det blir för slags program. Eftersom arbetet med det här riksomfattande regionala programmet, som herr Svensson i Malmö tidigare i dag har sagt, i allt väsentligt bygger på vad som hittills har kännetecknat lokaliseringspolitiken, nämligen koncentration till vissa delar av landet och utglesning av andra, så är ju inte förhoppningarna på vad höstens förslag kan innebära särskilt stora. Och om detta förslag för Norrbottens del inte innebär åtgärder av ett helt annat slag än de hittills prövade — då avser jag också transportoch sysselsättningsstöd t.ex. — blir det heller inte möjligt att effektivt vända utvecklingen i Norrbotten. Länsprogram 1970 har visserligen karaktären av en larmsignal, men det är svårt att i programmet finna förslag till konkreta åtgärder för att komma ur den situation som man larmar om. I huvudsak baserar länsplanerarna sina förslag på samma lokaliseringspolitiska principer som tidigare och anvisar inte mycket som kunde bryta den nuvarande ödesdigra trenden. Och detta ligger alltså till grund för arbetet med den riksomfattande regionala planen. I länsprogrammet fastslås att Norrbotten åsamkats stora flyttningsförluster under de senaste åren. Dessa kan till allra största delen hänföras till åldrarna under 30 år. Förskjutningarna i åldersfördelningen har för länet lett till en kraftig ökning av antalet personer över 45 år överallt i länet trots att de flesta kommunblocken uppvisar folkmängdsminskningar. Också detta, herr Nilsson i Östersund, borde ha tagits med i redovisningen av den socialdemokratiska resultatpolitiken, som herr Nilsson talade om. Även om Norrbottens län fortfarande uppvisar en åldersstruktur som är något ungdomligare än rikets för övrigt är läget mycket alarmerande. Och då dessutom förändringen av denna struktur bara fortsätter i negativ riktning, så borde det stå klart att det nu krävs åtgärder som snabbt ger betydande sysselsättningseffekter. Insatserna måste vara av det slaget att de inte bara ger tillfälligt andrum utan bildar grundval för en utveckling av Norrbotten som detta län har alla resurser för. Det har i något sammanhang från länets planeringsmyndigheter sagts att länet står inför en skiljeväg: nu krävs snabba och kraftiga åtgärder om inte utvecklingen skall leda till att Norrbotten kommer i den situationen, då det inte längre är angeläget med nya industrietableringar, eftersom det inte finns arbetskraft till redan befintliga industrier. Det står nu alldeles klart att länet inte tål att i ytterligare flera år avtappas på de mest produktiva åldersklasserna. Detta är numera ganska allmänt kända fakta. De visar att situationen i Norrbotten kräver åtgärder av helt andra dimensioner än tidigare. Den kräver en principiellt helt ny lokaliseringspolitisk inriktning, där uppbyggnaden av nya statsägda industrier utgör det väsentliga inslaget. För detta krävs att staten skaffar sig helt andra befogenheter än den hittills haft eller velat använda sig av. Man kan lämpligen börja med att göra Norrbotten till en sådan försöksregion som länsplanerarna och vi motionärer uttalat oss för. Det borde vara ett stimulerande uppdrag för alla dem som nu talar om de stora uppgifter som förestår i de kommande årens regionalpolitik. Norrbotten är ett bra material att arbeta med i det avseendet, och Norrbotten är värt att satsa på. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservationen 11 av herr Lorentzon.

Herr talman! Det här är tyvärr ett ämne som vi får upp varje år. Jag säger tyvärr, därför det är ett tecken på att förhållandena inte är tillfredsställande. Vi började ju med lokaliseringspolitiken genom beslut i riksdagen 1964 rörande försöksverksamheten mellan 1965 och 1970. Sedan hade vi en stor diskussion 1969 igen inför den fortsatta treåriga verksamhet som vi nu är i slutet av — och vi kommer ju tillbaka till frågorna i höst.

I ett viktigt avsnitt förklarade han: ”Politiken baseras på förvissningen om att Norrlandslänen skall bestå som en med andra regioner fullt likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden.

Åtgärder för att främja detta planeras för närvarande i industridepartementet.” Jag skall inte förneka att en del satsningar görs, men det vore felaktigt att påstå att de satsningarna är av den storleken att de tillgodoser de krav som föreligger. Rent allmänt syftar lokaliseringspolitiken till att skapa sysselsättningsmöjligheter för de arbetslösa, men tyvärr har man inte kunnat uppfylla de löften man där ställt. Vi har inte nu full sysselsättning. Jag vet exempelvis att i ett län står 12 procent av människorna utanför arbetsmarknaden och vill in på den. Det är inte detsamma som full sysselsättning. Och det är ändå ett län, som inte hör till de svårast utsatta. Man må räkna på olika sätt, men hur man än ser på saken är det en betydande grupp människor som står utanför arbetsmarknaden och som vill in på den. Det allvarliga är att detta inte är en tillfällig utveckling utan ett led i en konstant process som håller på att skärpas. När vi hade dessa frågor uppe till behandling 1969 gjorde jag ett särskilt uttalande i anslutning till bankoutskottets utlåtande nr 30, där jag angav sex punkter för lokaliseringspolitiken. I en av de punkterna sade jag att vi måste sätta upp ett mål för lokaliseringspolitiken. Om man inte har satt upp ett mål, hur mycket pengar skall man då satsa? Och hur skall man kunna kontrollera om man har satsat tillräckligt för att nå ett mål som man inte har ställt upp? Hur skall man bedöma hur mycket mera man behöver satsa för att nå ett mål som man inte har angivit? Att föra en politik utan ett klart mål är ju som att driva som en kork på vågorna. Vi måste därför ange vårt mål för lokaliseringspolitiken. Det mål som jag gjorde mig till talesman för, när vi diskuterade dessa frågor 1969, var att den statliga näringspolitiken för Norrlands del skulle sättas så, att man så nära som möjligt bibehöll den nuvarande befolkningen på 1 1/4 miljon invånare. Med det målet i sikte borde de ekonomiska resurserna för lokaliseringspolitiken beräknas och utformas. Detta betyder emellertid inte att människor inte skulle kunna flytta inom en region, men de skall inte vara skyldiga att flytta bort från en region, som upptar två tredjedelar av Sveriges yta, där vi som sagt då hade 1 1/4 miljon invånare. Vi måste sätta upp ett mål för att bedöma om vi har nått det, eller om vi måste satsa mera för att nå det. En av de andra sex punkterna formulerade jag det på det sättet att lokaliseringspolitiken fordrar lika mycket pengar som u-landspolitiken, dvs. successivt växande belopp framåt i tiden. Vid den tidpunkten satsades sammanlagt 200 miljoner per år. Nu är siffran ungefär 350 miljoner per år. Men ”satsa” är fel ord i detta sammanhang. Vad man satsar är ett lokaliseringsbidrag — pengar som man alltså ger bort — på 65 miljoner kronor. Ungefär 265 miljoner kronor utgår i form av lån, som i princip skall betalas tillbaka, även om räntefrihet kan erhållas för ett, två eller tre år. Satsningen är alltså 65 miljoner kronor jämte ränta, förutom satsningen på transportstödet, som i genomsnitt uppgår till 25 miljoner per år under dessa tre år. Låt oss jämföra denna siffra — 65 miljoner — med vad bara ett enda av de svenska stålverken satsar per år för att hålla sig modernt — inte för att öka sysselsättningen. Ett av de moderna stålverken satsar 200 miljoner kronor på ett år på att modernisera och hänga med i utvecklingen — utan att öka sysselsättningen. Jämför dessa 200 miljoner, som satsas enbart för ett stålverks fortsatta upprätthållande av ungefär oförändrad sysselsättning, med de 65 miljoner som är det direkta bidraget till lokaliseringspolitiska åtgärder i två tredjedelar av Sverige! Man förstår att det inte kan bli tillfredsställande resultat med så litet pengar. Jämför den satsning man gjorde på u-landshjälpen 1969 — ett par hundra miljoner — med de 1 250 miljoner som vi skall satsa nästa budgetår. Det är bra att man höjer det anslaget, men vi måste också lösa problemen här hemma, om vi skall få folk med oss på den linjen även i framtiden. Hur regeringen än vill göra sina prioriteringar för framtiden måste den till hösten göra en ordentligare satsning på full sysselsättning för de fattigaste människorna här i landet, de som har den högsta arbetslösheten, alltså i första hand de som hör till stödområdet. Men den diskussion som förts här i dag visar vad det är fråga om: Sysselsättningsproblemet håller på att vidgas. Det är en av de förändringar som inträffat sedan mitten av 1960-talet när det gäller lokaliseringspolitiken. Det är inte bara det att den har bytt namn och nu kallas regionalpolitik. I mitten av 1960-talet trodde man att man kunde omlokalisera företag från vissa överexpansiva regioner, storstäderna, till vissa fattigare landsändar. Det går inte längre. En av talarna i debatten här i dag sade att Stockholmsbänken föreföll ganska tom, och han antog att riksdagsledamöterna var ute och demonstrerade mot bortlokaliseringen av ämbetsverk från Stockholm. Även Stockholmsregionen, som har varit en expansiv region, håller på att gå tillbaka som industriregion. Göteborgsregionen likaså. Också Malmöregionen har svårigheter, även om de inte förefaller vara fullt så stora som i Göteborg och Stockholm. Sysselsättningen inom industrin har i Göteborgsregionen gått tillbaka mellan 1966 och 1970. På dessa fem år har det i Göteborgsregionen tillkommit 16 000 nya jobb, varav i offentlig tjänst 16 300.

Därtill kommer tillväxten av transport och handel. Det blir över 100 procent. Då är det något som behöver gå tillbaka. Vad som beräknas gå tillbaka enligt de uppgifterna är industrisysselsättningen, och framför allt beräknas antalet industriarbetare minska. Med ledning av de siffrorna kan man anta att antalet industriarbetare i Storstockholmsområdet 1970—1985 skulle minska med 45 000 man. Då finns det inte mycket att omlokalisera. Lokaliseringspolitiken är alltså för svag för att skaffa sysselsättning till de svagaste delarna av landet. Vi behöver, inte bara i stödområdena utan i landet som helhet, en näringspolitik som kan expandera det svenska näringslivet tillräckligt mycket för att ge full sysselsättning åt människorna. Inte mera. En sådan näringspolitik måste kombineras med en förnuftig arbetsmarknadspolitik. Man kan inte vid minsta överhettning eller högkonjunkturtopp fylla på med ett par hundratusen importerade arbetare och sedan inte ha jobb åt det egna folket. Om i ett enda län finns 15 000 människor som nu vill ha jobb, skall man inte tro att de får jobb när högkonjunkturen börjar komma, och den skall ju vara på väg enligt vad statistiken säger. Av dessa 15 000 kommer kanske ett par tusen att få jobb, medan de andra blir utan. Det betyder att vi är inne i ett skede, där olika landsdelar inte längre skall hålla på och diskutera mot varandra att man skall omlokalisera vid en överhettning. Vi står inför ett skede, där vi behöver en näringspolitik över hela linjen för att klara sysselsättningen både inom storstadsområdena och inom andra områden. Det är sent att säga detta nu.

Då kunde man ”lokalisera om” företag. Nu finns det inga företag som står i kö för att bygga ut, och den lokaliseringspolitiska dragkamp som kanske förut har rått inom landet förekommer nu mellan Sverige och kontinenten eller mellan Sverige och andra delar av världen. Jag sade vidare 1969 att den expansion som sker inom de svenska företagen nu sker snabbare utanför våra gränser än innanför våra gränser och att det är en fåfäng förhoppning att räkna med en expansion innanför gränserna och en omflyttning mellan olika områden innanför gränserna. Det finns inte mycket att flytta om. Jag framhöll detta redan 1969. Det är inte först i dag som det kan sägas. Om vi skall klara oss i en hårdare värld, mera internationaliserad på grund av tekniken, kommersialisering och företagskoncentration utanför våra gränser — bör inte regionerna inom landet hålla på och diskutera sinsemellan. Alla partier måste gemensamt skapa en näringspolitik för att trygga såväl de statliga, de kommunala, de privata som de konsumentkooperativa och de producentkooperativa företagens utveckling i den omfattning som behövs för att trygga sysselsättningen. Jag hoppas att många läste den annons som republiken Irland hade i tidningen häromdagen; i annonsen erbjöds förmåner i form av tullfrihet inom en så stor del av Europa som man nu strax anser sig vara ansluten till och 15 års skattefrihet för företagen. Några hundra företag hade redan flyttat dit. I debatten 1969 citerade jag inte södra Irland men väl norra Irland, som då var i gång och drev en likartad politik. Vi måste ta hänsyn till vad som händer internationellt, där vi håller på att bli akterseglade i flera avseenden. Det är därför vi måste få fram en allmän näringspolitik för att säkra den fulla sysselsättningen åt oss. Den satsning som nu görs är alldeles för liten, för att kunna leda till full sysselsättning. Det resulterar i avflyttning. Den avflyttningen har inte varit så stor den senaste tiden, invänder någon. Det var den inte heller förra året, när vi diskuterade dessa frågor. Det beror på andra omständigheter, delvis tillfälliga. Avflyttningen kommer i gång, men avindustrialiseringen fortsätter samtidigt inom det här landet. Vi kommer att få två arbetsmarknader: en för de yngre välutbildade, som kan ta den nya sortens jobb, och en för de äldre med den gamla utbildningen, som ställs utanför de nya jobben. Det är det stora problemet, och det betyder att vi inte bör driva lokaliseringsfrågorna som en delfråga inom t.ex. inrikesdepartementet. Lokaliseringsfrågorna förutsätter en samordning inom regeringens hela ekonomiska politik, finanspolitik, industripolitik, utbildningspolitik och inrikesdepartementets politik, civildepartementets lokaliseringspolitik osv. Åtminstone nio departement är inblandade i den samordningspolitik som skulle behöva finnas på dessa områden. Jag begär inga snabba resultat. Även om åren onödigtvis är försuttna i många sammanhang bör det finnas en möjlighet att ta fram en samordnad politik, omspännande flera departement, och bygga upp den med tillräckligt ekonomiskt underlag, tillräcklig organisation och personal för att det skall kunna bli resultat. Var finns den organisationen i dag? Var finns den samkörning av departementen som jag 1969 begärde att vi skulle få för att kunna lösa Norrlandsfrågorna? Vi fick ett allmänt svar att Norrland skall bestå som en med övriga nationen fullt jämförbar del. Löftet har inte kunnat uppfyllas. Inte heller den utlovade fulla sysselsättningen har kunnat upprätthållas. Politik är till för resultat. Näringspolitik är till för att skaffa människorna full sysselsättning, och det är den politiken vi vill se framtagen till hösten, när regeringen kommer med sitt förslag om lokaliseringspolitik. Den nuvarande utformningen är helt otillräcklig. Långsamt, för litet och i vissa fall för sent. Den statliga företagsgruppen är inte uppbyggd så att den expanderar trots löftena, som jag nyss citerat, att vi skulle satsa mera på direkt företagaransvar genom industrietablering. Vad väntar vi på? Jo, vi väntar på en konjunktur som skall gå upp. Konjunkturen går nog upp vid tillfälle, men det är inte detsamma som att det blir full sysselsättning här i landet jämnt över. Därför har vi all anledning att vänta att få se den där regionpolitiken som skulle ge inte bara Norrlands län utan också övriga län en med övriga nationen fullt jämförbar utveckling. Avstånd måste övervinnas. Det kostar pengar. Transportpolitiken är ännu inte så utformad att den övervinner dessa kostnader. Samordningen mellan departementen är inte förverkligad. Tillräcklig satsning av ekonomiska medel är inte uppnådd. Man kanske vill säga att vi inte har råd. Då får man i så fall bestämma vad vi har råd till — full sysselsättning eller arbetslöshet — och satsa på det som är mest väsentligt och göra de omfördelningar inom statens budget som behövs för att vi skall uppnå full sysselsättning och en tryggad utveckling.

Full sysselsättning under färre arbetstimmar per anställd är i så fall att föredra framför full sysselsättning med många arbetstimmar för somliga medan andra står utanför sysselsättningen: ungdomarna som inte kan komma in och de äldre som åker ut för fort. Det är många frågor som behöver koordineras för att vi skall få en politik som leder till full sysselsättning. Jag är mera intresserad av att få en sådan helhetspolitik — eftersom jag menar att det finns stort behov av den i dag — än av en politik som söker omlokalisera den otillräckliga sysselsättningen som vi har. Att börja bråka regioner emellan, som det funnits vissa tendenser till här i dag, löser tyvärr inte problemen. Det är bättre att regionerna samspelar, eftersom samma problem förekommer över hela linjen. Full sysselsättning genom en medveten ekonomisk politik med hjälp av en näringspolitik, koordinerad med arbetsmarknadspolitik, lokaliseringspolitik, industripolitik, utbildningspolitik, transportpolitik osv. — det är vad vi behöver. Vi får väl hoppas på hösten, liksom vi har hoppats i flera år tidigare.

Fru talman! Sedan vi hört herr Hagnell säga att vi inte bör bråka regioner emellan är det naturligtvis litet svårt för mig att börja tala för det län där han själv är Konungens troman. Han sade en hel del kloka saker men kanske också en och annan sak där jag inte helt kan dela hans uppfattning. Att vi inte har full sysselsättning i det här landet har han naturligtvis rätt i, men när han säger att detta inte är någonting tillfälligt, menar han då att denna utveckling är medvetet styrd av regeringen? Han säger också att man driver politiken som en ”kork på vågorna”. Man frågar sig då, om han åsyftar dem som regerar eller vem han menar att ”kork” är. Vidare säger han att politik är till för att ge resultat. Vi hoppas också att vår landshövding skall se till att det blir resultat i vårt län, och vi ser med förväntan fram mot resultatet. Jag har begärt ordet för att säga några ord om den motion som vi inom centerpartiet i Gävleborgs län har väckt. När stödområdet fastställdes kom Gästrikland utanför det område som skulle få särskilt lokaliseringsstöd. Detta föranledde redan på den tiden en motion från centerpartiet, och jag tror att riktigheten i kraven framstår klarare i dag än tidigare. Om Gästrikland hade tillhört stödområdet, skulle vi säkert ha haft bättre möjligheter till ökad sysselsättning i den delen av länet. Av de 4 000 arbetslösa i Gävleborgs län som var utan arbete under april månad var nära 2 000 från just Gästrikeregionen. Detta visar att vi har stort behov av företagsamhet och ökad sysselsättning i vår region. Vi får en del statliga verk i första omgången av utflyttningen. Jag beklagar att vi inte till vårt län fick något ytterligare, vare sig till Sandviken-Gävle-regionen eller till Söderhamnsregionen, i andra omgången, men jag hoppas att några andra företag kan komma i stället. I ett sådant gränsområde som Gästrikland och kanske södra Dalarna utgör tror jag det blir ett negativt sug på företagsamheten i gränsområdet. Skall vi behålla det nuvarande systemet, vore det kanske vettigare att göra en avtrappning av stödområdesgränserna i flera steg. Om stödområdet skall finnas kvar tror jag alltså att övergången borde göras mjukare än vad den nu är. Jag är också tillfredsställd med att man från både socialdemokratiskt och centerpartihåll inom Gävleborgs län har fört fram dessa synpunkter motionsvägen, men eftersom det inte finns någon reservation på denna punkt har jag inget yrkande.

Fru talman! Jag vill först anknyta till herr Hagnells anförande för en stund sedan och understryka att vad vi nu diskuterar är en betydande jämlikhetsfråga. Frågan gäller att lyfta de fattiga områdena i landet till en bättre nivå och ge människorna där den självklara rätten till ett arbete. Jag anser också att samhällssatsningen är alldeles för tvekande, för liten och utan klar målinriktning. Den här debatten har både en ekonomisk och en social bakgrund. När man diskuterar lokaliseringspolitik och regional utveckling i vårt land, anser jag att man saknar ett viktigt faktaunderlag. I många fall kan man renodla frågeställningarna så att dessa enbart kommer att gälla: Skall man flytta arbetskraften till företagen eller skall företagen flyttas till arbetskraften? De problem man ställs inför i dessa bedömningar är av ekonomisk, social och miljömässig art. Då det gäller de ekonomiska frågeställningarna kan man plocka fram klara fakta i fråga om den marknadsmässiga sidan, företagens läge och därav följande fraktkostnader och kostnader för persontransporter och övriga kommunikationer. Dessa fakta talar ofta till nackdel för utlokaliseringar till stödområden och har väl varit den främsta anledningen till att industrin varit tveksam då det gäller att ta det steget. Men den stora ekonomiska frågan är vad samhällskostnaden kommer att bli att flytta och omskola de arbetslösa i Norrland och övriga stödområdet till de expansiva, överhettade områdena i mellersta och södra Sverige. Vad blir samhällskostnaden när en egnahemsägare tvingas bryta upp från sin bygd? Vad är kapitalförstöringen när gården inte går att sälja på grund av att det inte finns några spekulanter och den kommer att inlösas för ett obetydligt taxeringsvärde och sedan kommer att stå öde? Den enskilde förlorar sin kontanta insats och värdet av sitt eget nedlagda arbete, och staten förlorar stora summor i statliga lån och bidrag. På grund av avflyttningen kommer sedan andra effekter in i bygden: underlaget för en affär sviktar, detsamma gäller de kollektiva kommunikationerna, skolan läggs ned, annan service försämras och bygden avfolkas snabbt och dör. Vad kostar det å andra sidan att bygga nya bostäder för nya statliga och egna pengar på den nya platsen, att bygga skolor, sjukhus och andra serviceinrättningar? En annan viktig fråga: Hur går det med den sociala anpassningen på den nya orten? Enligt min mening är de samhällskonsekvenser jag belyst och kostnaderna för dem en av de viktigaste grundstenarna när man skall värdera hur mycket man skall satsa på lokaliseringspolitiska åtgärder och sättet för satsningarna. Vissa forskningsresultat har man väl fått fram genom spridda aktioner, men vad vi här behöver är en bred, statsunderstödd samhällsforskning, som kan ge det nödvändiga underlaget. Hur vore det att utnyttja den forskningskapacitet, som den friställda läraroch forskningspersonalen besitter — personal vars friställande blivit en följd av den minskade tillströmningen till universiteten? Kunde inte den utnyttjas för detta ändamål? Det finns alltså enligt min mening för litet underlag för att lokaliseringsdebatten skall vara verklighetsbetonad. Man skall även på ett riktigt sätt kunna välja mellan olika alternativ. Men de uppgifter och fakta som hittills föreligger har entydigt pekat på att omställningskostnaderna för samhället är så stora att de motiverar ett nytänkande med än starkare satsning på att lokalisera företag till de områden inom stödområdet där det finns möjligheter för företagen att fungera. Med. detta vill jag ha sagt att det finns en stark samhällsmotivering för lokaliseringsstödet och att det inte skall betraktas som en nådegåva till Norrland från det övriga Sverige. Det finns också starka motiv för en kraftfullare insats då det gäller att upprätthålla och bygga ut samhällsservicen i stödområdet. Jag skall också säga några ord om Vindelälvsproblematiken. Det är en gång för alla fastslaget att Vindelälvens bevarande var en riksangelägenhet. Herr Rimås sade tidigare i den här debatten att han, som en av beslutsfattarna i riksdagen 1967, kände ett moraliskt ansvar för att löftena om arbete åt människorna i ådalen infriades. Jag hoppas att alla andra här som var ledamöter i riksdagen vid det tillfället känner samma ansvar. Människorna i de bygder det gäller har nu tröttnat på att vänta på de utlovade åtgärderna och kräver att var och en som var med och fattade beslutet 1967 också skall vara med om att infria det. En annan orsak till det kollektiva ansvaret är också att under den långa tid, ungefär tio år, som man gick och väntade på ett besked om älven skulle byggas ut eller inte, upphörde alla insatser från samhällets sida i den här bygden. Till väg 363, som går längs ådalen, anslogs t.ex. inga pengar till arbeten i den mellersta och övre delen, och uppvaktningarna möttes av beskedet: Vi skall vänta och se om älven byggs ut. I ett par motioner som behandlats av utskottet har också vägfrågan och kommunikationerna utpekats som områden där en insats skulle få en snabb effekt. I reservationen 12 har också detta understrukits. Fru talman! Jag vill kort summera några åtgärder som jag anser först bör komma i fråga som en insats för Ådalen förutom det angelägna vägbygget. För det första är det skapandet av ett rekreationsoch rehabiliteringscentrum i Vindeln. För det andra är det att stimulera något företag att sätta i gång produktion i de sedan något år tillbaka nybyggda fabrikslokalerna på 8 000 kvadratmeter som ännu står tomma. För det tredje är det en mindre industrilokalisering till Sorsele som en första hjälp till denna kommun som är särskilt svårt drabbad. Sorsele kommun har förlorat över 70 procent av den unga befolkningen under de senaste tio åren. Men det måste vara en samordning av insatserna i Vindelådalen. För detta ändamål bör det tillsättas en särskild arbetsgrupp med representanter från kommunerna, länsstyrelsen och arbetsmarknadsmyndigheterna. Detta förslag finns också redovisat i reservationen 12, och jag yrkar bifall till denna liksom till övriga reservationer undertecknade av folkpartiets representanter i utskottet.

Fru talman! Jag vill med några få ord beröra den del i utskottsbetänkandet som behandlar det allmänna stödområdet och den nuvarande gränsdragningen. Anledningen är den mycket negativa befolkningsutveckling som så starkt kännetecknar en av de två planeringsregioner i Kopparbergs län som råkade hamna utanför stödområdesgränsen, nämligen Avestaregionen, omfattande Avesta och Hedemora kommuner. Utskottet påpekar mycket riktigt i sitt betänkande, att frågan om en utsträckning av stödområdet till att omfatta även de delar av Kopparbergs län som i dag ligger utanför vid flera tillfällen tidigare diskuterats och även prövats av riksdagen. Jag finner det därför tämligen onödigt att på nytt redovisa de motiv som talar för att ett misstag begicks när den nuvarande gränsen fastslogs. Men låt mig bara peka på två faktorer som något förändrat bilden sedan den här frågan senast behandlades av riksdagen vad beträffar Avestaregionen. För det första: Vid senaste årsskiftet pekade befolkningsutvecklingen på en viss uppgång i samtliga planeringsregioner i Kopparbergs län, med undantag för Avesta-Hedemora, i vilken tillbakagången fortsätter. För det andra: I ett redan i dag mycket bekymmersamt läge kom för några dagar sedan beskedet om att en av regionens större industrier kommer att läggas ned, vilket naturligtvis innebär ytterligare arbetslöshet och ytterligare utflyttning. Med andra ord, den förändring som skett för Avestas del har i huvudsak varit av negativ art. Situationen blir naturligtvis inte mindre bekymmersam, då de kommunala investeringarna och satsningen på utbyggnad av servicen inom olika områden baserades på den expansiva utveckling som kännetecknade regionen under 1940 och 1950-talen och som på ett mycket abrupt sätt bröts under 1960-talet. Och om inte krafttag tas från samhällets sida kommer den kommunala servicerocken att bli alldeles för stor och tung att bära för de kvarvarande människorna i regionen. I förra årets utskottsskrivning avfärdade man här nämnda problem genom att hänvisa till vad statsutskottet sade året dessförinnan. Man ansåg därmed utfästelsen om en liberal tillämpning av stödverksamheten för regioner strax utanför den nuvarande gränsen som tillräcklig, en bedömning som tyvärr visat sig otillräcklig i vad det gäller Avesta-regionen. Av den anledningen fann jag det motiverat att till årets riksdag motionsledes kräva en justering av gränsen för att därigenom eliminera de mycket negativa gränseffekterna för nämnda region. Vid studium av årets utskottsbetänkande får man en stark känsla av att utskottet vid årets behandling av de här frågorna lagt ner betydligt mer arbete, ett arbete som resulterat i en skrivning präglad av förståelse för Avesta-regionens problem och en stark vilja att medverka till att dessa löses innan det är för sent. Man utgår ifrån att även stödområdets omfattning noggrant kommer att prövas under nästkommande år och att då särskild hänsyn bör tas till de områden som för närvarande gränsar till det allmänna stödområdet, områden med speciellt svåra problem. Och som jag tolkar betänkandet anser utskottet att Avesta-regionen måste betraktas just som ett sådant Fru talman! Med hänvisning till det anförda och till utskottsskrivningen i den här delen avstår jag ifrån att yrka bifall till motionen 1377 eller till reservationen 9 och har för avsikt att vid den kommande voteringen stödja inrikesutskottets förslag i dess betänkande nr 7.

Fru talman! Inrikesutskottets betänkande nr 7 är ett dokument på den betydelse som tillmäts regionalpolitiken i vårt land. Det stora antalet motioner och de många förslag som finns sammanfattade i betänkandet har ett grunddrag gemensamt: regionalpolitiken och insatserna härför måste förstärkas och utvecklas. Att dessa frågor står i fokus är också synnerligen självklart. Utformningen av och det materiella innehållet i de regionalpolitiska insatserna blir ju direkt avgörande för hur människorna i framtiden skall kunna få arbete och utkomst i de områden de helst önskar och om de skall kunna få leva i den miljö som de anser viktigast för trivsel, harmoni och personlig utveckling. Inför framtiden måste en sammanvägning av riksplaneringen och de regionalpolitiska insatserna ske, så att man verkligen kan bryta den trend till centralisering av verksamhet och människor som nu sker och som åstadkommer en oförmånlig balans mellan olika delar av landet. Jag kan till alla delar instämma i herr Stridsmans principiella redovisning avseende dessa frågor. Jag skall i fortsättningen begränsa mig till några synpunkter på problemen i Kopparbergs län och på stödområdesgränsen genom länet. Det är ju känt att befolkningsutvecklingen i Dalarna varit starkt vikande under slutet på 1960-talet och även in på 1970-talet. Detta sammanhänger på ett avgörande sätt med ett krympande näringsliv. Och att i synnerhet de mindre företagen haft svårigheter är ju uppenbart. Låt mig lämna några siffror. I Kopparbergs län var det under åren 1961—1970 130 industriföretag som varslade om driftsinskränkningar och nedläggelser. Antalet berörda arbetstagare var nära 6 000. Denna utveckling synes ha förstärkts under 1970-talet. Detta ger anledning att betona hur avgörande en positiv näringspolitik är, i synnerhet i dessa dagar, då näringslivet — alldeles särskilt regionalpolitiskt — är i trångmål men då regeringen ändå är beredd att lägga nya bördor på icke minst företag med stor personaltäthet. Den i dag föreslagna fördubblingen av löneskatten kommer säkerligen att skapa bekymmer och oro för många människor i framtiden. Den utveckling som är på gång drabbar särskilt hårt regioner av Dalarnas typ, med ett i vissa områden synnerligen ensidigt näringsliv. Det måste helt enkelt skapas en bättre grogrund för mindre företag med deras stora betydelse för att åstadkomma ett allsidigare och bättre differentierat näringsliv. Det lokaliseringsstöd som utgått sedan 1965 har betytt en del — kanske mest i initialskedet — men det har varit alldeles otillräckligt. Den geografiska avgränsningen för det mera generella stödet har, som framhållits här tidigare, varit föremål för många diskussioner under årens lopp. Vad gäller Kopparbergs län gick stödområdesgränsen under de första fem försöksåren rakt genom länet. Med detta följde visserligen olägenheter, men jag vill inte fördölja att denna gränsdragning gav norra och västra delarna av länet en chans att stärka sina positioner, något som i dag är ytterst värdefullt för balansen i länet. Att riksdagen 1970 inför den nya treåriga försöksperioden ändrade gränsen och lämnade endast Avesta och Ludvika utanför var ett synnerligen olyckligt beslut. Regionerna hade redan då haft en synnerligen negativ utveckling, och denna har fortsatt med stor styrka, särskilt i Avesta-Hedemoraregionen. Folkmängden i sistnämnda kommuner har under de senaste åren minskat med över 3 800 personer. Länet och kommunerna har gemensamt i mars månad inför inrikesministern redovisat sina bekymmer. I den PM som då framlades har många frågor tagits upp, och jag hoppas innerligt att inrikesutskottet har tagit del av detta material. Och bekymren för Avestaregionen fortsätter. I dagarna har, som herr Green nyss nämnde, ett företag beslutat flytta sin verksamhet till annan ort i vårt land. Därvid berörs 165 anställda, och det är självfallet ett stort avbräck i en region som Avesta. Denna utveckling medför stora ekonomiska bekymmer för den kommunala verksamheten. Hur skall kommunen i denna situation kunna leva upp till den överenskommelse som har träffats mellan regeringen och företrädare för majoriteten inom Kommunförbundets styrelse? Det blir intressant att se om det avtalet verkligen kommer att kunna infrias av Avesta i framtiden. Det måste också vara en orimlig utveckling att inte ens i så centralt belägna områden som Avesta-Hedemora utnyttja den organisation på samhällssidan som nu finns uppbyggd. Vid beslutet om den nya stödområdesgränsen 1970 och vid andra tillfällen har det uttalats, att bl.a. Avestaoch Ludvikaregionerna skulle behandlas välvilligt. Detta kommer också till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning i år. Man säger: ”Utskottet utgår från att intresset att stödja denna region skall kunna tillgodoses inom ramen för det nuvarande systemet.” Ja, det låter sannerligen inte särskilt hugnesamt. Jag skulle vilja tolka det så att man kan tröstas av detta, men man kan inte leva på sådana besked. Jag är inte lika positiv i min tolkning som herr Green nyss var i det avseendet. Vi kräver — och jag tror det är en allmän mening i södra Dalarna — ett omedelbart ställningstagande så att hela länet kommer in i stödområdet. Fördelarna att tillhöra stödområdet är många. Jag skall nämna tre. För det första är man med i en länsgemenskap. Man får samma chans som andra regioner i länet att utvecklas. För det andra är det viktigt för företag som tänker etablera sig att veta vilka förutsättningar som finns. Företagen behöver lång planeringstid, och de vill gärna veta, innan de börjar planera, vilka förutsättningar de kan räkna med. Därför är det negativt att vara utanför stödområdet. För det tredje — och det betyder mycket — gäller det fraktstödet. Vi vet ju vilka hårda bestämmelser som gäller beträffande fraktstödet och vi vet också att gränsen där tydligen är ganska definitiv. Det betyder att många företag verkligen tar stor hänsyn till just fraktstödet när man planerar nyetableringar. Jag vill gärna säga att jag inte, liksom herr Green, kan nöja mig med att bara Avesta och Hedemora kommer in i stödområdet och att man ytterligare en gång skall lämna Ludvikaregionen utanför. Det skulle av människorna i den sistnämnda regionen definitivt uppfattas som ett svek. Yrkandet i motionen 1368 som följs upp i reservationen 9 är välgrundat och en direkt uppföljning av det yrkande som förra året föll med knapp majoritet här i riksdagen. Fru talman! Jag hoppas att det gångna årets erfarenheter har gjort att även socialdemokratiska ledamöter från Dalarna, vilka förra året var med om att stjälpa detta länskrav, i år kan stödja yrkandet om att hela länet skall in i stödområdet — detta för folkets bästa i Dalarna. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen 9.

Fru talman! Det statliga lokaliseringsstödet, fraktstödet och övriga samhällsinsatser för att stimulera företagsutvecklingen i vissa delar av vårt land har varit av mycket stor betydelse för sysselsättningsbalansen. Detta torde ingen i dag bestrida. Men har de statliga stimulansinsatserna utnyttjats till fullo? Svaret är nej. Statens satsningar på kommunal skatteutjämning, samhällsuppbyggnad genom generösare statsbidrag till beredskapsarbeten och övriga liknande regionalpolitiska insatser har också betytt mycket för uppbyggnaden av moderna samhällen med en mycket god service inom det s.k. stödområdet. Men är denna goda samhällsservice på bl.a. de norrländska lokaliseringsorterna önskvärt känd i övriga delar av landet? Svaret är nej. Enbart beteckningen stödområde är något negativt. Det uppfattas som namn på en del av vårt land som är i behov av ett ständigt stöd för att leva vidare. Men målet för de regionalpolitiska insatserna är mer positivt: att bygga ut samhällsservicen och näringslivet i områden som drabbats särskilt hårt av urbaniseringsprocessen, så att näringslivet där kan utvecklas och arbetslösheten avskaffas. Låt oss därför få en mera positiv beteckning på de delar av vårt land som vi i dag kallar för stödområdet! Låt oss hellre krympa än utöka detta område för att insatserna skall kunna bli så effektiva som vi önskar! Låt oss få styrmedel, samtidigt med det regionalpolitiska program som regeringen lägger fram till hösten, så att företag och sysselsättning bättre än i dag kan dirigeras till de delar av landet där vi vill ha utveckling! Låt oss också få resurser att satsa på en riktig informationskampanj om förutsättningarna för lokalisering till de områden där regering och riksdag önskar en utveckling! I motionen 1395 har vi tagit upp informationsfrågan. Vi har erinrat om den klart negativa syn på t.ex. Norrland som finns hos en del människor som bor söder om Dalälven. Den har kommit till uttryck bl.a. i de personalenkäter som utfördes i samband med den pågående utlokaliseringen av statliga verk från Storstockholmsområdet. Samma inställning finns också bland företagsledare — det kan man utläsa bl.a. ur de lokaliseringspolitiska boksluten för de gångna åren. Av 227 företag som det senaste budgetåret fick lokaliseringsstöd i norrlänen var det endast 40 som var nylokaliserade projekt, och av dem var det endast några få privata företag från Sydoch Mellansverige. Vad beror detta på? Många av landsändans talesmän torde få ta på sig en stor del av skulden för denna syn på Norrland. Alltför länge har man trott att man kunnat förverkliga Norrlands utvecklingsdrömmar genom ett högljutt klagande över landsändan. Delvis torde också massmedia få ta på sig skulden. Den bild som TV, radio och press har givit av Norrland har varit genomgående negativ. Informationen har också i långa stycken varit osaklig. Jag lyssnade på ett sådant program i går i TV, nämligen programmet Moment, där TV-reportern helt plötsligt och som om hon hade saklig grund för det sade att hälften av våra kommuner skall tömmas på folk. Jag frågar: Var finns den sakliga grunden för ett sådant påstående som slungas ut i TV? En starkt bidragande orsak har emellertid varit att samhällets information om förutsättningarna för lokalisering i Norrland och förutsättningarna att bo i Norrland har varit i stort sett obefintlig. Med en kraftfull informationskampanj, som vi har föreslagit i vår motion, skulle det snart bli betydligt lättare för samhällsinsatserna att verkligen slå igenom. I motionen 378 av fru Laag m.fl. har vi tagit upp en näraliggande fråga. Vi har fört fram tanken på att i större utsträckning lokalisera konferensverksamhet till den norra landsdelen för att på det sättet göra landsdelen mera känd samtidigt som det är ett stöd till landsdelens näringsliv. Motionen tar också upp en del frågor om informationsinsatser. Det är min förhoppning att den positiva behandling som den motionen har fått i utskottet skall göra att frågan faller framåt. I kombination med de styrmedel som vi hoppas att samhället nu skall förses med för ett förverkligande av det regionalpolitiska programmet vore kraftfulla informationsinsatser väl avpassade. Jag är glad över att inrikesutskottet har varit så positivt. Det har sagt att man utgår från att den fråga som motionärerna har tagit upp skall övervägas när det gäller att föra ut den nya regionalpolitiken i praktisk tillämpning, och man har tillagt att ökade insatser av det slag motionärerna begärt ligger helt i linje med den vidgade informationsverksamhet i samhällsfrågor som 1971 års riksdag beslutade om. Detta klart uttalade positiva yttrande av inrikesutskottet, som jag tror att riksdagen om en stund skall ställa sig bakom, hoppas jag skall leda till en aktivitet från regeringens sida.

Även om jag försöker se positivt på varje insats som föreslås i Västerbottens inland — jag känner sysselsättningsfrågorna där mycket väl — kan jag inte finna att reservanternas förslag bidrar till någon lösning. Det är inte nya utredningar vi behöver i Vindelådalen. Det är en ökad aktivitet för att förverkliga redan föreliggande utredningsförslag som vi kräver. Under den senaste vintern kunde vi med stöd av regeringens och då särskilt kommunikationsministerns satsning på sysselsättningsåtgärder få i gång flera vägoch brobyggen i Sorsele till en sammanlagd kostnad av drygt 9 miljoner kronor. Vägarbeten pågår också i nedre delen — i Hjuken i Vindeln, och nya vägprojekt planeras. Vägen i ådalen är av stor vikt för näringslivsutvecklingen. Under vintern har genom arbetsmarknadspolitiska insatser i de tre kommunerna utefter ådalen — Sorsele, Lycksele och Vindeln — satsats 125 miljoner kronor som gett drygt 50 000 dagsverken. Det är insatser som vi inte skall glömma bort i värderingen av vad samhället gör i området. Men ådalskommunerna är i behov av mer långtgående insatser, och där har man också aktivitet på gång. Arbete pågår kontinuerligt i departementen för att åstadkomma arbetstillfällen i sysselsättningssvaga regioner. Därvid behandlas särskilt också Vindelådalens problem. Att som reservanterna gör kräva en särskild departemental arbetsgrupp är därför bara ett sätt, tycker jag, att byråkratisera det arbete som redan pågår. Reservanterna vill att arbetsgruppens arbete skall tidsbestämmas. Förutom att detta förfaringssätt inte är brukligt vill jag göra ett par kommentarer till detta krav. Reservanterna blundar för de svårigheter som föreligger. Behovet av företagsetablering är i hela stödområdet mycket stort — ja, även utanför stödområdet. Regeringen uppvaktas ständigt av kommuner med krav på stöd till företagsetableringar. Den här debatten har också innehållit många vittnesbörd om sådana krav från skilda delar av vårt land. Att i det läget åstadkomma tidsbestämda åtgärder i Vindelådalen är mycket svårt. Vi varnade för de svårigheterna i debatten om de kraftverksutbyggnader i Vindelälven som skulle ha gett 900 jobb i ådalskommunerna under hela 1970-talet. De borgerliga tog då mycket lätt på varningsorden. Då medverkade man till att bygga upp förväntningar om andra motsvarande insatser, och nu försöker man anklaga oss socialdemokrater för att vi inte kunnat motsvara de förväntningar som borgerliga politiker och andra motståndare till kraftverksutbyggnaden skapade. Jag förstår att herr Rimås och andra nu har dåligt samvete. Men det är väl ett ganska märkligt agerande att försöka rentvå sitt samvete med allmänna krav på regeringen. Det enda som kan ge renare samvete är egna insatser för att skapa sysselsättning. Herr Ångström sade också för en stund sedan att alla som var med om att ställa ut växeln på andra åtgärder också skall vara med att inlösa den. De som ställde ut växeln var de borgerliga politiker som medverkade i beslutet i december månad 1967. Den andra kommentaren till reservanternas tidsbestämning som jag skulle vilja göra är att en sådan skulle ställa regeringen i en omöjlig förhandlingssituation gentemot de privata företagen. Det är väl ändå så att de borgerliga reservanterna räknar med privat företagsetablering. Om riksdagen ålägger regeringen att inom viss tid skapa ett visst antal arbetstillfällen i en viss region, bortfaller det privata näringslivets ansvar — eller hur? Då kan de privata företagarna ställa mycket långtgående krav på staten för sin medverkan. Det är väl en egendomlig form av statlig näringspolitik! Under de senaste åren har regeringen låtit utreda vilka möjligheter som finns att bygga ut turistanläggningar i Ådalen med angränsande områden. Ett sådant förslag bereds nu i departementet. Ett andra utredningsförslag väntas inom kort. Många av de åtgärder som föreslås i det första utredningsbetänkandet skall vidtas på kommunala initiativ. Även där förutsätter jag att ett planeringsarbete pågår. I reservationen tycker jag mig kunna utläsa en sviktande tro på turismen. Det är litet förvånande. Var det inte turismen som spelade den största rollen i kampen mot vattenkraftsutbyggnaden? Jämsides med de åtgärder jag här pekat på arbetar man i regeringen, i länsstyrelsen, i arbetsmarknadsverket, i landstinget och i kommunerna samt genom insatser av enskilda, bl.a. riksdagsmän, energiskt för att försöka knyta lokaliseringsprojekt till Vindelådalen. Låt mig i detta sammanhang nämnda det planeringsarbete som pågår för att etablera ett industricentrum i Lycksele. Jag anser i likhet med bl.a. herr Nilsson i Agnäs att utskottets skrivning är bra och jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan även på denna punkt.

Fru talman! Det som herr Nygren sade i början av sitt anförande kan jag i stort sett instämma i. Jag anser också att man borde kunna hitta ett annat namn än ”stödområde”. Det ligger någonting mycket stötande i det ordet — det är här inte fråga om några hjälplösa människor utan om olyckliga förhållanden. Jag ville gärna att man lyste ut en tävlan om att hitta på ett bättre namn. Jag håller också med Arne Nygren i det han sade om massmedia. De ger många gånger en negativ bild av Norrland och skrämmer folk. Jag menar också att han har rätt då han säger att ett högljutt klagande i och för sig kan vara negativt. Men när han kommer in på Vindelådalen vill jag gärna säga hur jag ser på saken. På 1960-talet ledde en politisk bedömning fram till att vi här i riksdagen bestämde att älven inte skulle utbyggas. Det var visserligen många borgerliga bland dem som röstade mot utbyggnad men det var inte bara borgerliga, och ute i landet utanför parlamentet fanns det säkert i alla partier en oerhörd majoritet för att älven skulle vara kvar. Beslutet fattades, och vem var det som byggde upp förväntningar om åtgärder i stället? Ja, det var många, men bl a. sade man överallt uppe i Västerbotten där folk försökte få älven utbyggd: Det är visserligen bara en korttidsåtgärd. Ni kan ha rätt i det men under tiden får man ett andrum. Medan man bygger kraftverk planerar man annat, och när kraftverket är färdigt kommer industrierna. Vi har erfarenheter från t.ex. Umeådalen och Ångermanälvens ådal där man har byggt kraftverk, och ingenting annat kom. Vi sade redan då att argumentet var ohållbart. På lång sikt är alltså kraftverkets utbyggnad inte någon lösning, och vi hoppades att när man i utskottets utlåtande i riksdagen till slut sade att älven inte skulle byggas ut men samtidigt antydde att man förväntade andra åtgärder, så skulle det göras någonting. Och nu har ju någonting kommit i gång, det erkänner jag, men jag anser att det inte gått nog fort. Arne Nygren skall akta sig för att mena att det var en extrem grupp som invaggade folk i trakten i förhoppningen om att få något annat och att vi skulle ha dåliga samveten för att Vindelälven var kvar. Då skall jag försäkra Arne Nygren att om jag inte har dåligt samvete på någon punkt så är det på den här. Jag anser att jag gjorde rätt och att alla gjorde rätt som försökte bevara en älv åt framtida generationer. Att den bygden ensam skall stå för kostnaderna eller konsekvenserna tycker jag är orimligt, utan hela Sverige som ju har älven kvar som sin älv bör vara med och betala vad det kostar för befolkningen just däruppe. I övrigt vill jag alltså säga att jag i stort sett delar Arne Nygrens uppfattning, men i denna fråga tycker jag att han kommit på sned.

Fru talman! Jag vill först göra en tydning av ett uttryck. Jag citerade herr Rimås. Han sade sig ha ett moraliskt ansvar. Det är inte detsamma som dåligt samvete, Arne Nygren. Det är stor skillnad på de två begreppen. När det gäller förslaget om en arbetsgrupp som skulle samordna frågorna och förslagen beträffande åtgärderna i Vindelådalen vill jag säga, att jag finner just denna samordningsfråga synnerligen betydelsefull. Om jag bara tar två områden, dels kommunikationssidan, dels turistsidan, är det två områden som klart behöver samordnas. Får vi inte ordentliga kommunikationer, en riktig väg upp till Sorselebygden, finns det inga möjligheter att de satsningar som skall göras på turismen blir verkningsfulla. Men jag förstår också att det är ett svårt dilemma som Arne Nygren befinner sig i — att vara en talesman för regeringssidan och samtidigt ha detta svåra tryck på sig som missnöjet i Ådalen innebär. Jag tror att jag kan försäkra kammarens ledamöter att det är ett ytterst stort avstånd mellan de belåtna deklarationer som från denna talarstol i dag gjorts i olika sammanhang från regeringssidan om de åtgärder som vidtagits i Vindelådalen och de förväntningar som befolkningen där haft beträffande åtgärderna. Det finns ett stort gap mellan det som skett och det som man har väntat. Vad turistutredningens förslag beträffar vill jag påpeka att många av dessa åtgärder är beräknade att utföras som AMS-jobb. De kommer att lägga ett mycket tungt och svårt ekonomiskt tryck på kommunen, ty denna kommer i alla fall att få stå för en betydande kapitalinsats när det gäller att förverkliga dessa förslag. Här behövs det en samordningsgrupp som arbetar i nära kontakt med representanter för kommuner och arbetsmarknadsmyndigheter.

Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs försökte ta upp ett resonemang om vilka som hade skapat förväntningarna i Vindelälvsområdet. Vi behöver bara läsa reservationen 12 där man skriver: ”Det av riksdagen år 1967 utställda löftet om kompensation för den uteblivna utbyggnaden av Vindelälven har inte infriats.” Vilka var det, herr Nilsson i Agnäs, som ställde ut det löftet? Det var inte de socialdemokrater som röstade mot majoriteten den gången utan det var samtliga borgerliga politiker med stöd av några socialdemokrater. Vi behöver väl inte närmare diskutera den frågan. Ni lovade den gången också ”bestående lokaliseringspolitiska åtgärder”, vilket också citeras i reservationen. Löftet om de bestående lokaliseringspolitiska åtgärderna har Ni sedan krävt att socialdemokraterna skall infria. Herr Ångström trodde att det var svårt att vara talesman för regeringen och samtidigt känna trycket från kommunerna i Norrland. Jag känner inte alls det som något problem. De åtgärder som har vidtagits i Vindelådalen har kommit till stånd genom samhällets försorg och har drivits fram av regeringen, riksdagsmän, fackföreningsmän och aktiva kommunalpolitiker. Och de skäms minsann inte för sig. Åk upp utefter Vindelådalen, herr Ångström! Tala med folket där! Då tror jag att Ni skall få erfara mot vilka missnöjet i dag riktar sig för att man inte har de 900 jobb och den blomstrande verksamhet som skulle ha pågått därest Vindelälven hade byggts ut. Det är de borgerliga politikerna i hemlänet som man är väldigt besviken över!

Fru talman! Vi måste ta upp det där med förväntningarna en gång till. Vem fattade beslutet? Jo, det var riksdagens majoritet, och alla politiska beslut i riksdagen skall ju fullföljas. Men vi kan lägga till att det var regeringen som slutligen tog ställning. En icke obekant man vid namn Olof Palme förklarade i Sveriges massmedia i samband med att beslut hade fattats att ingen proposition skulle läggas fram. Vi har uppfattat det så att regeringen då utställde löften. Från oppositionens sida har vi drivit på regeringen för att den skulle infria sina löften. Så ser vi detta. Men oavsett om älven byggdes ut eller inte hör väl Vindelådalen ändå till Sverige, och i hela Sverige skall det råda jämlikhet. Även i Vindelådalen bör det finnas vägar, möjligheter att etablera sig och att överleva. Befolkningen i Vindelälvsområdet, som enligt herr Nygren är missnöjd med mig och andra borgerliga politiker, vill inte absolut ha ett kraftverk — den vill ha arbete. Man kan säga att ett kraftverk innebär arbete, nämligen för en kort tid, men de allra flesta vet att det arbetet bara varar en tid och sedan är bygden på sätt och vis dömd att gå under om inte något annat kommer i stället. Jag tror alltså inte att man ropar efter just kraftverksarbete utan efter att bygden skall få del av den allmänna välfärden och uppnå jämlikhet med andra delar av landet — det är min syn på saken. Men oavsett detta är jag för min personliga del så övertygad om värdet av en outbyggd Vindelälv att jag under alla förhållanden inte har kunnat ta någon annan ställning i denna fråga än jag har gjort. Sedan får man bedöma mitt ställningstagande som man vill.

Fru talman! ”Åk upp efter Vindelådalen! ” sade Arne Nygren. Det gjorde jag så sent som i fredags förra veckan, och jag mötte kommunalmän och befolkning efter Vindelådalen. Jag hade bl.a. ett stort möte i Sorsele där vi diskuterade just den här frågan, och jag kan tala om för Arne Nygren att den bild av åt vilket håll missnöjet riktar sig, som han berättat om, inte stämmer alls. Då det gäller att åka längs Vindelådalen kan jag också tala om, att man där uppe gjorde ett påpekande som jag tyckte var riktigt och viktigt. Regeringen har fått uppdraget att vidta de här åtgärderna, men uppe i Sorselebygden har på 22 år inget statsråd gjort ett besök. Uppmaningen att åka till Vindelådalen tycker jag skall riktas åt det hållet, där man har uppdraget att verkställa åtgärderna. Jag vill också ställa en fråga till Arne Nygren: Om riksdagens majoritet beslutar en åtgärd, har inte regeringen då skyldighet att fullfölja uppdraget?

Fru talman!

Men, herr Nilsson i Agnäs, det som nämns i reservationen 12 avser inte ställningstagandet 1970 utan det är vad riksdagen sade 1967, och jag upprepar att det var de borgerliga som med några socialdemokraters stöd den gången fattade beslutet och utfärdade löftena till Vindelådalen i gamla riksdagshuset. Herr Ångström lämnade vittnesbörd från Vindelådalen. Jag vet inte riktigt vad som förekommer på folkpartiets möten och skall därför ingalunda bestrida att man kanske är glad över att man inte har de sysselsättningstillfällen som kraftverksutbyggnaden skulle ha gett. Men åk ut på fackföreningsmöten, åk ut bland folket som verkligen är i behov av sysselsättning! Då tror jag att vittnesbörden skulle bli helt annorlunda!

Fru talman! Regionalpolitiken är ju en fortsättning av lokaliseringspolitiken, och hela den debatt vi har fört här i dag har varit ett uttryck för oron över den lokala obalans som råder inom näringslivet. Vårt samhälle har genomgått en väldig förändring under de senaste årtiondena; kanske har det aldrig skett en så stor förändring i vårt land som den vi har upplevt. Länsstyrelsen i Norrbottens län har nyligen genom statistiska centralbyrån gjort en sammanställning av uppgifter om näringsutvecklingen i detta län. Den visar att år 1945, alltså just efter kriget, hade vi i det länet 84 291 yrkesverksamma personer, fördelade på följande yrkesgrupper: Inom jordoch skogsbruket var 34 724 sysselsatta. Inom gruvor och Så var alltså yrkesfördelningen 1945. 25 år senare, alltså 1970, var antalet yrkesverksamma i Norrbottens län 93 405, och det har alltså varit en ökning med drygt 9 000 personer. Ser man på de olika yrkesgrupperna, finner man att jordbruk och skogsbruk sysselsatte 9 078 personer — alltså en minskning med 25 646. Gruvor och tillverkningsindustri sysselsatte 22 068 personer, alltså en minskning med 168. Byggnadsverksamheten har ökat till 11479, alltså ett plus på 9996. Handel och banker sysselsatte 13 336 personer, en ökning på 5 422. Samfärdsel: 9481, en ökning på 1391. Allmän förvaltning och offentlig tjänst: 27 963, en ökning med 18 119. Detta är i ett nötskal situationen i den fjärdedel av riket som jag representerar. Vi hade för 25 år sedan ungefär 40 procent av de yrkesverksamma i skogsoch jordbruk, och nu är siffran 9. Vi har med andra ord förlorat ungefär 1 000 arbetstillfällen varje år inom skogsoch jordbruk utan att det har skett någon förändring på industrisidan — där har det stått praktiskt taget stilla. Det enda som har skett gäller byggnadsverksamheten och framför allt allmän förvaltning och offentlig tjänst. Jag tror därför att om man skulle kartlägga hela landet ort för ort, skulle man finna att det är denna väldiga förändring inom vårt näringsliv som är orsaken till de svårigheter vi har på arbetsmarknaden och att vi går mot ett samhälle där det ingalunda är möjligt att ersätta alla arbetstillfällen som försvinner med industrisysselsättning; det är andra arbetstillfällen som då kommer in i bilden. Det är klart att den regionalpolitik som vi hittills har bedrivit — och som kanske i mycket har formen av försöksverksamhet — är otillräcklig. Det är väl också därför som man i höst skall ta krafttag. Man har gjort en undersökning län för län, man har fått en fysisk riksplanering och skall lägga upp riktlinjerna litet annorlunda, och man ställer större förhoppningar på bättre resurser och kraftigare styrmedel, så att samhället får helt andra möjligheter än hittills. Det har bl.a. lockats med bidrag och lån, men jag tror att det är alldeles otillräckligt för att komma till rätta med de väldiga svårigheter vi har. Men det är inte enbart på regionalpolitikens område som vi skall komma till rätta med svårigheterna, utan vi skall också förstärka näringspolitiken. Sedan har vi det som sker via investeringsfonderna. Det har i alla fall för Norrbottens län inneburit kanske de allra största åtgärderna när det gällt framför allt industriarbetsplatserna. Beträffande omlokaliseringen av den statliga verksamheten från Stockholm ut till landet kom det ett betänkande i våra brevfack i går, och det var med verklig spänning jag tog del av det, eftersom riksdagen gjorde ett uttalande i samband med att de första företagen lokaliserades ut. Man skulle tillgodose framför allt övre Norrland i större utsträckning än vad som skett i det första betänkandet. Men jag blev väldigt besviken, i varje fall för Norrbottens del. Här står att den del av tekniska högskolan varom vi förra veckan fattade beslut, som redan har verkställts, var det enda vi skulle få i den här utdelningen. Vi finner också att av dessa 4 000 platser är det ungefär 1 940 som faller på stödområdet, medan resten faller på andra delar av landet. Nu sägs det också att det är en slutrapport. Jag hoppas att det inte skall vara det. Säkert finns det företag som man med mycket stor framgång kunde förlägga till övre Norrland, exempelvis Tipstjänst eller Penninglotteriet. Det är väl ingen som säger att postgången är sämre i övre Norrland än vad den är här i Stockholmsregionen. Det finns säkert många statliga företag som inte har med verk och myndigheter att göra och som man också skulle kunna förlägga till andra delar av landet. Nu har den kommittén sagt sitt, men det är ju också meningen att regering och riksdag skall pröva detta. Jag hoppas som sagt att det skall bli en prövning i den riktningen att man kan fortsätta att utlokalisera och att man framför allt skall göra det till Norrland. Dessa 50 personer är ju ingenting med tanke på de tiotusental som övre Norrland under årtionden har sänt söderut. Det är en liten, liten avbetalning. Jag hoppas alltså att det blir en omprövning och att riktlinjerna för den nya regionalpolitiken, när de läggs fram i höst, visar sig vara utformade på ett sådant sätt att man kan tillvarata rikets alla råvarutillgångar och framför allt hela landets arbetskraftsresurser.

Fru talman! Jag vill i anslutning till behandlingen av detta utskottsbetänkande i korthet försöka redogöra för hur vi i skogslänen i Mellansverige upplever den problematik som uppstår i regioner med sysselsättningssvårigheter och med avfolkning som det allt överskuggande framtidsperspektivet. Jag tänkte då först och främst beröra Värmland, där jag själv bor, samt Kopparbergs län, där jag också en tid varit bosatt. Vad gäller Värmland har där en kraftig strukturrationalisering skett. En omfattande rationaliseringsverksamhet inom skogsbruket har gjort att många skogsarbetare blivit arbetslösa. Den ökade mekaniseringen och införandet av det s.k. kalhyggesbruket har i norra Värmland väckt stor oro bland befolkningen. Man talar i samband med den här formen av avverkning om ren rovdrift av skogen. Klart är att man ser sina sysselsättningsmöjligheter starkt beskurna. Som en följd av detta tillkom hösten 1971 ett manifest, som helt spontant på mycket kort tid undertecknades av 700 människor. I manifestet framhålls att situationen i norra Värmland blir alltmer kritisk. Det påpekas att skogsbolagen driver skogen så hårt att den kommer att vara slutavverkad om bara några få år. Som ett exempel på planering i kapitalistisk regi i övrigt kan nämnas att Billeruds AB för en del år sedan förde fram att det ekonomiskt mest lönsamma i deras perspektiv skulle vara att bygga ut massafabriken i Gruvön och i stället lägga ner fyra bruk och ett sågverk. Nedläggningen av ett flertal massafabriker — t.ex. Edsvalla och Forshaga — har inte bara ställt många människor arbetslösa utan har också skapat svårigheter för de berörda kommunerna liksom för länet i dess helhet. Detsamma gäller de koncentrationstendenser som gjort sig gällande inom järnindustrin, bl.a. genom nedläggningen av järnbruket i Nykroppa. Situationen i Värmland försvåras av att näringslivet domineras av några stora järnbruk och skogsföretag — egentligen av två stora bolag, Uddeholms AB och Billeruds AB. Att skogsägarna på senare år bildat ett eget företag, Vänerskog, utgör i och för sig en motvikt till denna bolagsdominans, men den förändrar inte näringsstrukturen i stort. Vad beträffar befolkningsutvecklingen har denna för Värmlands vidkommande varit mycket ogynnsam under 1960-talet. Under denna period har länet haft en nettoutflyttning på 14 000 personer, varav 7 000 i åldern 15—29 år. År 1970 förde med sig en viss befolkningsökning — den första sedan 1959 för övrigt — men under 1971 skedde återigen en befolkningsminskning med 427 personer. Gjorda länsprognoser visar för övrigt på fortsatta problem under 1970-talet. De förutser att vid decenniets slut skall det finnas en arbetskraftsreserv på 8 000 personer i Värmland, förutsatt givetvis att det inte sker en fortsatt utflyttning av människor. Kopparbergs län har också haft en negativ utveckling i vad gäller både sysselsättningsmöjligheter och befolkning — det har ju flera talare här tidigare nämnt. Enligt länstidningen Dala-Demokraten den 21 augusti 1971 hade industrisysselsättningen i Kopparbergs län minskat med hela 11,9 procent under tiden 1963—1968. Detta utgjorde den relativt högsta siffran för sysselsättningsminskning i hela riket. I antal sysselsatta betydde det inte mindre än 4 802 personer. Tidningen skrev — uppgiften stod i ledaren: ”Som så många gånger förr måste upprepas: Dalarnas situation är lika allvarlig som Norrlands, nog så kritisk som Ådalens för några år sedan.” Prognoserna för Länsplan 67 visar också på en utveckling, som för länets befolkning är mycket betänklig. Enligt dessa skulle länets invånare från 1965 till 1980 minska med i runt tal 13 000 personer. I Länsplan 67 förutspås vidare att 12 kommuner av 15 kommer att få notera befolkningsminskningar. Även i Kopparbergs län har man i fråga om sysselsättningsmöjligheter varit hänvisad till att lita till stora bolag. Tendensen är densamma som i Värmland: bolagen ser i första hand till sina profitintressen. Oroande rykten har gått om Domnarvets järnverks planer på att förlägga sin expansion utanför länet. Befolkningen i de här berörda länen har på sitt eget skinn fått känna att den privata företagsamheten inte kan klara människornas sysselsättningsproblem. Företagen har i stället genomfört den ena nedläggelsen efter den andra utan större hänsyn till hur den lokala befolkningen drabbats. Bolagen har till yttermera visso inte aktat för rov att även efter det att nedläggningar skett i kraft av äganderätten till industrilokalerna försöka påverka ortens möjligheter beträffande nyetablering av företag i för dem acceptabel riktning. De statliga myndigheterna har på intet sätt kunnat hejda denna utveckling. Man har dels ställts inför fullbordat faktum, dels böjt sig för utvecklingen. I stället har det varit så att kommunerna och den lokala befolkningen många gånger har fått föra en mycket hård kamp för att skapa sysselsättningsmöjligheter åt den egna befolkningen. Ett strålande exempel på en sådan kamp utgör den som förts av Norra Ny kommun i Värmland. Man har efter år av envist kämpande äntligen fått de erforderliga medlen för att starta den spånplattefabrik som man anser skall kunna ge en hel del människor i bygden sitt levebröd och därmed betyda mycket för norra Värmlands möjligheter att överleva. Det resultat som uppnåtts utgör därför, tycker jag, ett strålande bevis för att kamp lönar sig. Men skogslänen räddas trots allt inte genom industrier av den här storleken. Det behövs säkert insatser av en helt annan storleksordning för att klara framtiden för dessa län. I vad gäller Värmland har det inom arbetarrörelsen rått stor enighet om att statlig industri behövs för att motverka bolagsdominans och ett odifferentierat näringsliv. Det har vid flera tillfällen gjorts sådana uttalanden från såväl socialdemokratiskt som från kommunistiskt och fackligt håll. Säkert har regeringsledamöter också känt det önskemålet mycket starkt vid sina besök i Värmland. En viss lokalisering av statlig verksamhet har skett, men den har åtminstone delvis utgjort ersättning för sådana företag som lagts ned, och den har inte kunnat ge en ny stimulans åt bygder som behövt sådan. Hur har man i övrigt agerat? Jo, man har utarbetat planer och prognoser, som helt accepterar koncentrationstendenserna hos industrin. Befolkningen skall koncentreras till vissa centra, och större delen av länen avfolkas. Tanken att industrin skall lokaliseras utifrån vad som gagnar människorna och landet har inte kunnat komma till uttryck i detta byråkratiska planerande. En sådan regionpolitik kan vi inte godkänna. Möjligheterna att utnyttja statliga företag som regionalpolitiska instrument måste enligt min mening utnyttjas på ett helt annat sätt. Statliga basindustrier bör upprättas i regioner med avfolkningsoch sysselsättningssvårigheter. Vi har från vpk-distriktet i Värmland fört fram kravet på lokalisering av en statlig verkstadsindustri till länet, ett krav som jag också har fört fram interpellationsvägen här i riksdagen. Vi menar att en sådan industri också skulle utgöra ett utmärkt komplement till det odifferentierade näringslivet i länet och till den järnindustri som vi har. Vi menar också att vi måste få helt andra styrmedel till vårt förfogande, som kan styra företag till behövande områden. Inför alla de osäkerhetsmoment beträffande framtiden som det privata näringslivet för med sig framstår också vad gäller Kopparbergs län nödvändigheten av statliga basindustrier som mycket klar. Det kan gälla liv eller död också för denna region. Vårt parti har här fört fram kravet på ett statligt järnverk i Borlängebygden, vi har även fört fram tanken på lokalisering av ett oljeraffinaderi till Dalarna, vilket skulle vara en åtgärd som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen. Dels skulle raffinaderiet i sig självt medföra en sysselsättningsökning, dels skulle det vara till fördel för den unga industri som finns i länet och för hela Bergslagen i övrigt. Man har i det sammanhanget också kritiserat den ensidiga koncentration av petrokemisk industri till Västkusten som nu förutses. Fru talman! Nödvändigheten av statliga åtgärder för att komma till rätta med sysselsättningsproblemen och för att skapa andra framtidsperspektiv för skogslänen anser jag mig ha understrukit genom de exempel jag här har lämnat. Jag vill också till sist understryka att en sådan utveckling inte nås genom ett accepterande av kapitalets villkor för näringslivets utveckling. Det är nödvändigt att utveckla en strategi där människan ställs i centrum, inte profiten.

Fru talman! Dagens överläggning omspänner en rad olika frågor och förslag syftande till en positiv regional utveckling. Jag vill endast med några få ord kommentera en viss fråga, nämligen möjligheterna till stöd för företagens marknadsföring. I motionen nr 1399 har jag tillsammans med några andra centerpartister tagit upp marknadsföringsfrågornas allt större betydelse för företagens möjligheter såväl att fortleva som att utvecklas vidare, och mot denna bakgrund har vi krävt utredning och förslag syftande till att lokaliseringsstödet även skall kunna omfatta åtgärder för marknadsföring i vid bemärkelse. Med marknadsföring avses inte endast att med olika medel — reklam, konsumentupplysning, etc. — sälja en vara i så stor utsträckning som möjligt, utan begreppet marknadsföring omfattar även uppgiften att grundligt ta reda på vad olika konsumentgrupper kan tänkas vilja köpa, att med beaktande av såväl tekniska som ekonomiska krav systematiskt utforma varor och tjänster så att de passar dessa gruppers önskemål samt att göra varorna och tjänsterna kända för de grupper som de är avsedda för. En modern marknadsföring syftar således till en rationell och meningsfylld produktion med uppfyllande av konsumenternas önskemål. Behovet av en effektiv marknadsföring och marknadsanpassning ökar i takt med de snabba förändringar som ofta sker i konsumenternas attityder och efterfrågan. Inom regionalpolitiken gör vi stora satsningar för att skapa varaktiga arbetstillfällen inom stödområdet genom nyetableringar eller utvidgningar av företag. Men lika viktigt som det är att skapa arbetstillfällen inom dessa områden är det att tillräckliga åtgärder sätts in för att underlätta marknadsföringen av produktionen. Det är kort uttryckt lika betydelsefullt att kunna sälja en vara som att kunna tillverka den. De mindre och medelstora företagen inom det allmänna stödområdet har i regel speciella svårigheter att övervinna i sina försäljningsansträngningar på grund av de stora avstånden till etablerade och potentiella marknader. Enligt vår mening bör en god regionalpolitik även omfatta marknadsföringsfrågor jämsides med stöd för lokaloch maskinanskaffning, transportstöd m.fl. åtgärder. Särskilt i initialskedet för ett lokaliseringsprojekt är marknadsfrågorna mycket viktiga. Det gäller att väl förbereda marknaden för den vara som man avser att tillverka. Stöd för marknadsföring bör kunna erhållas separat eller tillsammans med andra former av lokaliseringslån eller bidrag. Marknadsföringsstödet skall vara ett komplement till företagens egna insatser och det bör kunna användas av ett företag eller flera företag gemensamt. Utskottet hänvisar med anledning av vår motion till att visst stöd utgår via Norrlandsfonden och företagarföreningarna men anför att det kan finnas skäl att överväga ytterligare stöd i någon form till marknadsföringsåtgärder. Utskottet utgår från att de av oss aktualiserade frågorna skall tas upp i samband med övervägandena om nya regionalpolitiska medel och föreslår med hänsyn härtill att motionsyrkandet inte skall föranleda något initiativ från riksdagens sida. Herr talman!

Herr talman! Under dagens debatt har herr Nilsson i Östersund i vanlig stil angripit centern i Jämtland. Eftersom herr Nilssons påstående om centerns ställningstagande om befolkningsmålsättningen är felaktigt, ber jag att få anmäla att centern vidhåller det krav vi framfört beträffande befolkningsmålsättningen, nämligen 150000 personer år 1980 i Jämtlands län. Detta krav bygger på gjorda beräkningar kring nuvarande skolorganisation, vilket framhölls i det särskilda yttrande som avlämnades från vårt håll vid den behandling i länsstyrelsen som herr Nilsson åsyftade. Det skulle stärka herr Nilssons propagandabudskap om han ville observera de synpunkter som politiska motståndare framför, och den politiska debatten skulle bli sakligare då. Under de senaste åren har politiken tagit sikte på ett befolkningsantal för Jämtlands län som t.o.m. varit betydligt lägre än 139 000 personer, snarare 100 000 skulle jag vilja påstå. Men herr Nilsson har förnekat under dagens debatt att han upplever en dubbellojalitet dels mot hemlänets valmanskår och dels mot partiledningen. Vad finns annat att vänta?

Men inte känner herr Nilsson någon lojalitetskonflikt för det. Nej allt är ju så bra enligt herr Nilsson. Vi har ju fått en upphämtning i utflyttningen. Kanske t.o.m. arbetslösheten är bra? Herr Nilsson gör också sin vana trogen — han har gott sällskap numera av utbildningsministern — stort nummer av jordbruksorganisationernas lokalisering. Och i propagandatalet passar det naturligtvis inte att påpeka att den största industriella verksamheten i Jämtlands län är producentkooperationens industriella verksamhet. Jordbruksorganisationerna har i likhet med fackföreningsrörelsen sina huvudkontor i Stockholm, och jag delar herr Nilssons uppfattning att föreningsrörelsen bör utlokaliseras. Men i saklighetens namn borde herr Nilsson påpeka att jordbruksorgani sationerna har ungefär 3 procent av sina 50 000 anställda placerade vid centralorganisationerna i Stockholm. Således är 97 procent redan lokaliserade till andra platser. Herr Nilsson kanske vill redovisa hur stor andel fackföreningsrörelsen har utlokaliserat och vilka planer man där har på utlokalisering. Som en liten jämförelse med jordbruksorganisationerna kan nämnas att konsumentkooperationen har dubbelt så stor procentandel av totala antalet sysselsatta placerade i centrala ledningen i Stockholm. Konsumentkooperationen lär ju i ledningsfunktioner ha betydelsefulla socialdemokrater. Min fråga är: När kommer man inom konsumentkooperationen att utlokalisera verksamhet i en så betydande omfattning att man kommer ner till den decentraliserade nivå som bondekooperationens organisation ändå innebär? Utskottet har avslagit en motion om information i utlandet som jag och några medmotionärer lagt. Det är betydelsefullt att skapa en bred differentiering av sysselsättningen inom stödområdet. Det gäller att få skilda typer av sysselsättningstillfällen. Det behövs nytillskott inom den industriella sektorn. En väg är att söka dessa nya företag i utlandet. Det är en verksamhet som andra länder tillämpar i Sverige med ganska stor framgång. Utskottet avslår motionen med hänvisning till redan befintlig informationsverksamhet. Vad är då ”redan befintlig informationsverksamhet”? Storbankerna har informationsskrifter i utlandet om de juridiska förutsättningarna för företagsetablering i Sverige. Men mig veterligen har inte samhället någon information direkt riktad till företagen om de speciella förutsättningar vi har här i landet. Det finns en organisation, Business International, ägd av multinationella företag, som har viss information, men borde det inte vara skäl i att från samhällets sida bedriva en medveten rekryteringskampanj? Borde man inte, åtminstone med den utveckling vi har haft inom industrin här i landet, ta till vara en sådan möjlighet och ta lärdom av andra länders verksamhet i Sverige?
Herr talman! Jag skall ta upp detta om befolkningsmålsättningen i Jämtland, som jag karakteriserar som ett olycksfall i arbetet för centerpartisterna. Kortfattat var det så att man före valet 1970 gick ut med en befolkningsmålsättning på 150 000 invånare i länet 1980. Denna siffra överlevde valet 1970. När vi efter valet sammanträdde i länsstyrelsen anslöt sig centerpartisterna snällt till vår målsättning på 139 000 invånare. Någon reservation från centern för den högre målsättningen finns icke i Länsprogram 1970. Detta är obestridliga fakta. Vad sedan gäller centraliseringen av jordbrukets organisationer känner väl herr Stjernström i egenskap av ordförande i länets LRF-förbund till den hårda centralisering som drivits inom Jämtlands län när det gäller mejerier, slakterier osv. Det finns snart inget mejeri eller slakteri kvar ute på landsbygden; allt är centraliserat till Östersund. Man säger här att konsumentkooperationen också borde visa intresse för att lägga ut företagsamhet. Det har den sannerligen gjort i Jämtland. KF har nämligen där etablerat Vinettas strumpfabrik som sysselsätter mellan 500 och 600 personer. Det är konsumentkooperationens sätt att ordna sysselsättning för människorna i Jämtland. Vi väntar fortfarande, herr Stjernström, på att man från jordbruksorganisationernas och jordbrukskooperationens sida försöker skapa sysselsättning i länet genom att inte så hårt centralisera sin verksamhet. Det var bara det jag ville säga för att i första hand klara ut frågan om befolkningsmålsättningen, där man från centerns sida svikit de löften man gav människorna i Jämtland under valrörelsen 1970.

Herr talman! Jag noterar att utskottets talesman Birger Nilsson inte med ett enda ord tog upp motionen som behandlar information i utlandet om etableringsförutsättningarna inom det allmänna stödområdet. Herr Birger Nilsson ägnar sig åt jordbrukskooperationen och åt eventuella skrivningar om befolkningsmålsättningen. Men när nu Birger Nilsson ägnar sig åt detta vore det väl angeläget att han hade läst det särskilda yttrandet och tagit del av de synpunkter jag i mitt anförande har anfört. Och om inte Birger Nilsson kan räkna ut vad man menar i det särskilda yttrandet — det är ändå klart skrivet — måste jag säga att Birger Nilsson bildligt talat måste skaffa sig en kulram. Vad gäller jordbruket i Jämtlands län borde Birger Nilsson känna till att den jordbrukspolitik som förts inneburit att vi på väsentliga områden inte längre har någon jordbruksproduktion. Och har man efter jakten på bönder inte någon jordbruksproduktion, är det svårt att bibehålla en förädlingsindustri — det måste väl ändå Birger Nilsson ha klart för sig. Vi skall inte ta upp någon diskussion i riksdagen om detta — jag tror inte att ledamöter från andra håll är intresserade av lokaliseringen inom Jämtlands län — men jag kan fordra att Birger Nilsson noterar att man genom intensiva insatser ändå åstadkommit den största industriella verksamheten i länet, med över 1 200 anställda i näringen. Det förbigår Birger Nilsson — i saklighetens namn, förstår jag. Birger Nilsson väntar på en utlokalisering av jordbruksorganisationerna från Stockholm. Det gör jag också, men i konsekvensens namn väntar jag på en utlokalisering också av fackföreningsrörelsen och Kooperativa förbundet. Ni har långt kvar innan ni har kommit ner till samma decentraliserade nivå som Sveriges bondeorganisationer.
Herr talman! Bara några få ord! Motionen av herr Stjernström beträffande upplysning bland utländska företag om lokaliseringsstödet vann inte gehör ens hos centerpartisterna i utskottet, och då är det väl för mycket att begära att socialdemokraterna skulle stötta upp den. Jag tror, herr Stjernström, att vi vinner bättre praktiska resultat om vi i första hand inriktar oss på de svenska företagen och försöker få dem utlokaliserade till Jämtland. Sedan kan vi börja arbetet i utlandet, men jag tror inte att det kommer att ge särskilt stort resultat. Slutligen, herr talman, vill jag än en gång slå fast att siffran 150 000 invånare icke finns nämnd i Länsprogram 1970 för Jämtlands län.
Herr talman! Jag noterar återigen att det står i det särskilda yttrandet att vi måste bibehålla den nuvarande skolorganisationen. Det skulle vara intressant att få veta hur långt Birger Nilsson är beredd att gå i fråga om indragningar i Jämtlands län. Hur långa skall skolskjutsarna i fortsättningen bli, om han får som han vill? Det var ett intressant besked om min motion, att flyttningsinsatserna i första hand skall inriktas på svenska företag. Innebär det att utskottet, som ändå skrivit att det förutsätter att information bedrivs, inte menade allvar med sin skrivning, herr Birger Nilsson?

Herr talman! Regionalpolitiken är som ett pepetuum mobile. Vi diskuterar den år efter år, och varje år väcks ett stort antal motioner som rör regionalpolitiken. Allt detta är ett tecken på vårt intresse att skapa regional balans och jämlikhet mellan olika delar av vårt land. Tyvärr måste vi konstatera att resultaten av den goda viljan och de många orden inte är särskilt stora; snarare förefaller det som om problemen växer, sysselsättningen blir allt svårare att klara, inte bara i Norrlandslänen utan också på andra håll i vårt land. Grundfelet är enligt min mening den näringspolitik som förs i vårt land. Man har i denna inte en samordnad helhetssyn på näringslivets uppgifter och villkor, man har inte något näringspolitiskt handlingsprogram. Vi diskuterar i dag inte näringspolitiken men jag vill kraftigt understryka att en aktiv näringspolitik är den grundläggande förutsättningen för att vi skall kunna uppnå sysselsättning, regional balans och jämlikhet mellan olika delar av vårt land. Jag skall bara helt kortfattat säga några ord om motionen 1385, som jag väckt tillsammans med några andra centerpartister. I denna har vi bl.a. tagit upp frågan om etableringskontroll. Jag tror att man bör göra särskilda ansträngningar för att stimulera och underlätta även för enskilda företag att flytta från storstäderna till andra regioner i landet. Det finns säkert företag som av olika anledningar är intresserade av att flytta, men kostnaderna blir alltför höga. Därför bör det finnas anledning att pröva möjligheten att införa flyttningsbidrag som stimulans för flyttning av företag från storstadsregionerna till andra delar av landet. Man har med gott resultat använt etableringskontroll i andra länder som ett led i skapandet av en regional balans. Den har satts in som ett medel att dämpa storstädernas tillväxt och minska problemen i redan överhettade regioner. Sedan vill jag bara beklaga att man inte när det gäller stödområdesgränserna vill se Gävleborgs län som en enhet.